Herr talman! Det lär väl inte gå att bestrida att finansministern och statsministern har använt huvuddelen av denna debatt åt att försöka bevisa att det skatteförslag ni har lagt fram är sådant att det skulle passa oppositionen och att det därför skulle vara fel av oppositionen att säga att detta förslag inte är bra. Gör oppositionen det så skulle oppositionen springa ifrån sina egna politiska mål. Då skulle kritiken egentligen ha avsett sättet på vilket förslaget lades fram. Min mycket enkla invändning är då, att om detta varit motivet — alltså att lägga fram ett förslag som skulle passa oppositionen — då hade det varit lätt att ta den kontakten innan förslaget lades fram. Statsministern säger att nu får vi igenom detta i alla fall. Ja, men vad är det i så fall att bråka om? Varför ta upp hela denna träta och hålla på att beklaga att inte oppositionen accepterar förslaget i dess helhet? Är det nu en sådan fördel att få igenom detta i alla fall, utnyttja det då och g ut till människorna och förklara, att så här bra förslag har vi fått igenom. Nej, i stället använder ni all er tid för att försöka säga att det är något fel på de andra partiernas politiska heder och kopplar sedan detta till förtroendet för politikerna. Det får väl ändå finnas en gräns för den typen av argumentation. Jag återkommer till min första kommentar timmen efter det ni hade haft er presskonferens. Då gav jag uttryck åt denna skepsis. Jag frågade nyligen: Vill någon från regeringen bestrida att detta icke är positivt för låginkomsttagarna? Vill någon i regeringen bestrida att de faktiskt sambeskattade har kvar sin straffbeskattning? Vill någon i regeringen bestrida att ni genomför denna generella höjning utan att ta någon hänsyn till det uttalade intresset att få bort momsen på livsmedel, en tanke som allt fler anslutit sig till? Det är ingen skendebatt. Det är djupt känt, och det är därför vi driver linjen att försöka göra korrigeringarna här. Summa summarum om hela denna budgetdiskussion: Vi gör inte av med 2,4 miljarder. Vi har alltså ingen skyldighet att skaffa dessa 2,4 miljarder. Att ni bara till tre fjärdedelar har klarat paketet i skatteutskottet är verkligen era bekymmer.
Herr talman! Statsminister Olof Palme envisas med att vidhålla att vårt handlande skulle ha berott på herr Hermansson, trots att jag här — jag vet inte hur många gånger i dag — talat om för herr Palme och regeringen att jag redan samma dag och två dagar därefter i TT-uttalanden — som jag t.o.m. delvis läst upp — förklarat att det socialdemokratiska skattehöjningsförslaget icke borde accepteras. Men jag är intresserad av en sak — eller var intresserad av en sak. ”Jag sökte”, sade statsministern i sitt förrförra inlägg, ”finna en bas för en bredare uppgörelse.” Jag funderade över vad statsministern syftade på. Sedan fick jag klart för mig att han tydligen satt och väntade i två veckor. Är det att söka finna ”en bas för en bredare uppgörelse” eller finns det något annat som ligger bakom herr Palmes uttalande? Tala i så fall om det för oss! I varje fall ”väntade” han två veckor innan han bytte skjorta eller bytte ståndpunkt. Orsaken till att jag tog upp nyvalsfrågan var att vi här diskuterat vilken av de mot varandra stående grupperingarna som har människornas förtroende, vilken version som har rönt störst tilltro ute bland de människor som ytterst avgör politiken. Då gjorde jag gällande, att man borde gå ut och fråga folket! Vädja till väljarna, så får ni svaret! Då säger herr Palme: Det är klart att ni vill ha nyval för att försöka få makten. Ja, vinner vi så får vi väl makten också, men vi får framför allt svar på den ställda frågan. ”Varför skulle vi anordna nyval”, säger herr Palme, ”vi får ju igenom vårt förslag ändå” — underförstått med kommunisternas hjälp. Men om så är fallet, varför skall ni då spela upp den här indignationsvalsen därför att oppositionspartierna vägrar att acceptera det regeringsförslag som de anser vara felaktigt och vidhåller sin negativa uppfattning när regeringen försöker öva utpressning genom att lägga fram ett förslag som regeringen själv finner ännu sämre? Regeringen ställer oppositionen inför tvånget att välja: tag ettdera av dem, annars får ni svara för följderna! Vad har statsminister Olof Palme för uppfattning om politik? Tror verkligen statsministern att man kan driva politik på det sättet? Hoppa in i oppositionsställning och försök driva oppositionspolitik på det sättet. Då får vi se hur det går för statsministern. Jag tycker, herr talman, att hela den här debatten utgör ett rekord i skenhelighet.

Herr talman! Sade herr Bohman, och man nästan såg den skenbara glorian om hans huvud när han vandrade till sin bänk. Herr talman! Herr Bohman anklagade mig tidigare för att fälla krokodiltårar, men jag blev nästan rörd när jag hörde herr Fälldin säga: Vad bråkar ni om, när ni får igenom ert förslag? Här har ju i den helt dominerande borgerliga pressen förts en kampanj som knappast haft sin like sedan ATP-striden. Vi har också hört nästan fler invektiv från talarstolen här än sedan ATP-striden. Vi har hört herr Fälldin ropa och hojta i talarstolen som ingen bondebundsförbundsledare har gjort sedan 1911 eller när det var partiet bildades. Varken Bramstorp, Olsson i Kullenbergstorp eller någon annan ropade väl så. Och så frågar herr Fälldin vad vi har att bråka om. Vi måste ju försvara oss och utlägga vår politik. Det är det vi gör. Herrarna försöker sedan berömma mig på något egendomligt sätt genom att säga att jag är en mästare i taktik. Det är i och för sig inget fel med taktik i politiken, om man vet vad man vill. Och vi vet vad vi vill i denna fråga, nämligen att få igenom en skattesänkning för de stora och breda löntagargrupperna, att få igenom en sänkning eller en frysning så långt möjligt av kommunalskatterna och sedan finansiera detta. Då får man inrikta sig på det målet och anpassa sin taktik efter detta mål. De borgerliga vill — och det kan vara ärligt — utnyttja denna fråga för att fälla regeringen. Men jag tror att det fanns mycket av önsketänkande därvidlag. Herr Helén har ju på senare tid i någon tidning utnämnts till ingenjör i vad gäller den borgerliga taktiken. Men han måste väl ha felkonstruerat maskinen, eftersom man inte når det mål man ställt upp för sig med den taktik man väljer. Herr Fälldin sade att det här förslaget inte är gynnsamt för låglönegrupperna. Det har han panna till att säga, när han tar ståndpunkt gemensamt med moderaterna och folkpartiet, som kräver en s.k. indexreglering av skatteskalorna. Om ni hade fått råda kunde den naturligtvis mycket lätt ha genomförts från den 1 januari 1973, för det krävde ni i fjol och i förfjol. Jämför utfallet av våra skatteskalor för låglönegrupperna. Det har han panna till att säga, när han tar ståndpunkt reglering — och kom inte sedan och säg att centern på något sätt skulle företräda låglönegrupperna! Absolut icke! Herr Helén lade vinet till brännvinet. All right, det var en förkortning jag gjorde, så tillägget är riktigt. Å andra sidan är det ganska fascinerande att han använder en liten extra inkomst under fyra månader genom skatt på tobak och vin och brännvin och öl för att finansiera långsiktiga reformer, som skall bli bestående år från år. Det visar liksom halten i budgetalternativet. Sedan säger herr Helén att det är en företagsfientlig politik att vi nu går över till arbetsgivaravgiften. Ja, ni accepterar det. Se, oppositionen kan ju aldrig komma ifrån att ta sitt ansvar för hur den röstar i kammaren. Nu röstar ni på ett sådant sätt att det blir arbetsgivaravgiften som höjs. Hade ni röstat på ett annat sätt hade det blivit momsen. Det ansvaret kan ni aldrig komma ifrån. Jag vet att ni inte upplever något ansvar, att ni försöker dra er ur det här, men detta är ett enkelt faktum. Och de förluster som ni möjligen kan åstadkomma skall vi nog klara upp, det är jag inte särskilt oroad för. Men när det blir arbetsgivaravgiften som höjs finns det anledning att understryka vad finansministern var inne på förut i fråga om vår företagsbeskattning. Jag träffade nyligen en av mina kolleger nere på kontinenten och diskuterade EEC-frågan. Där påpekade de att de hade haft sina experter på gång inför förhandlingarna med oss i EEC-frågan och kommit till det för dem överraskande resultatet att vår företagsbeskattning låg klart under vad man har i EEC-länderna. Det är ett faktum. Även om jag i det här fallet hade föredragit en höjd moms, skall man alltså inte alls överdriva betydelsen av att ta en höjning av arbetsgivaravgiften i stället. Allra sist, herr talman: Vad har det här handlat om, förutom maktspelet? Jo, det har handlat om att göra en skatteomläggning till de mindre och medelstora löntagarnas fördel, att försöka se till att det blir pengar över i avlöningskuvertet för dem som förra året i den hårdaste avtalsrörelsen på mycket länge förhandlade till sig förbättringar. Det har gällt att försöka hindra att dessa lindringar i beskattningen äts upp av stigande kommunalskatter. Jag är övertygad om att vi med det förslaget motsvarar en påtaglig förväntan, ett krav som löntagarna har ställt på årets riksdag, och det måste bland dem ha väckt en väldig häpnad att de borgerliga övergav vad de har sagt i många år för att i stället försöka att tillsammans med kommunisterna åstadkomma en regeringskris. Det kan skapa misstro som inte bara drabbar den skyldige utan också kan vändas mot politiken och mot demokratins sätt att arbeta. Mot den misstron är det bästa botemedlet att vi står fast i vår avsikt att åstadkomma den sänkning av den direkta statsskatten som vi har föreslagit för de stora löntagargrupperna och att finna vägar att göra den möjlig. Det förefaller som om vi har möjlighet att lyckas och som om det inte skulle bli någonting av försöken att på denna fråga störta regeringen utan att löntagarna får sänkningen av den direkta skatten från den 1 januari 1973. Det är trots allt det viktigaste resultatet av dagens debatt om detta åstadkommes.

Herr talman! Jag är ledsen att finansministern har lämnat salen nu, eftersom jag ser mig föranlåten att börja mitt anförande med en viss korrigering av hans påstående beträffande vad som föregick den senaste jordbruksöverenskommelsen. Herr Sträng korrigerade sig visserligen i någon mån själv i sitt senaste anförande, men hans uttalande i första omgången var så kategoriskt att det för den fortsatta debatten kan vara angeläget att bringa klarhet i detta avseende. Finansministern sade att vid den senaste jordbruksöverenskommelsen var båda parter överens om att man inte skulle ha någonting av subventionsinslag i denna överenskommelse. Detta är fel. Det begärdes faktiskt från jordbrukarsidan att man skulle få sådant. Däremot är det riktigt att finansministern sade: Det finns inga pengar, var så goda och gör upp! Inför det gjordes det upp utan något subventionsinslag. Men det är självfallet långt ifrån detsamma som att det har varit en uttalad överenskommelse om att det icke skulle finnas något subventionsinslag i jordbruksöverenskommelsen. Jag tycker det är riktigt att säga detta inför kammaren. Den reviderade finansplan och det förslag till komplettering av riksstatsförslaget för nästa budgetår som föreligger är ju bakgrunden till den ekonomiska debatt som nu har pågått i flera timmar. Jämsides härmed har också diskuterats skatteutskottets betänkanden nr 32 och 33, som berör de föreslagna skatteomläggningarna. Samhällsekonomi och skatter hör så intimt samman att den gemensamma behandlingen förefaller inte bara naturlig utan närmast ofrånkomlig. Framför allt gäller detta i ett land med höga skatter och en stor och svällande offentlig sektor. Också de konjunkturpolitiska aspekterna ger skäl härtill. Centerpartiet har tillsammans med folkpartiet motionsledes lagt fram sin syn på den ekonomiska politiken, både under den allmänna motionstiden och nu i samband med kompletteringspropositionen. Till finansutskottets betänkande finns fogad en trepartireservation, bakom vilken står samtliga tre borgerliga oppositionspartier. Herr talman! Jag vill i denna debatt, som hittills i huvudsak har berört skatter, främst redovisa centerns syn beträffande den reviderade finansplanen, synen på den ekonomiska politiken och kompletteringspropositionen. Det aktstycke som här föreligger skulle kunna uppdelas i dels en beskrivande del, en lägesrapport kort sagt, dels ett avsnitt för bedömningar och slutsatser och dels slutligen frågan om politikens inriktning och förslag till åtgärder. Den beskrivande delen upptar i år som tidigare en internationell översikt. Sammanfattningsvis konstateras här för 1971 en låg ekonomisk tillväxttakt för flertalet industriländer. Världshandeln hade likaså en låg ökningstakt och stannade vid hälften av de två föregående årens ökningar. Motsvarande förhållanden i Sverige är ännu ofördelaktigare. Den totala produktionen 1971 beräknas ligga på en i det närmaste oförändrad nivå jämfört med 1970. Det kan också noteras att den inhemska efterfrågan minskat med 2 procent jämfört med 1970. Det faktaunderlag som här redovisas lär det inte råda någon diskussion om. Det är närmast att betrakta som bakgrundsmaterial för politikens inriktning och för framtidsbedömningar. Vad det skulle finnas anledning att diskutera är orsakssammanhangen bakom denna utveckling och framför allt då den från omvärlden avvikande och mera ogynnsamma utveckling som vi iakttagit i vårt land. Jag skall, herr talman, i detta avsnitt inte ta upp en sådan diskussion. Vad centern i detta avseende åtskilliga gånger framhållit har fortsatt aktualitet, och jag återkommer härtill senare. De framtidsbedömningar och slutsatser som regeringen redovisar i propositionen 90 är något mera optimistiska än de som redovisades i den ursprungliga finansplanen. Förändringarna i den internationella konjunkturen, som inom parentes sagt oftast åberopas av regeringen såsom avgörande när vi har kris och arbetslöshet i fullsysselsättningssamhället, betraktas emellertid också nu som avgörande. Från centerns sida delar vi inte helt regeringens konjunkturbedömning. Vi menar att tendenserna beträffande den internationella konjunkturutvecklingen inte är helt entydiga och säkra. Sammanfattningsvis kan ändock sägas att de yttre förutsättningarna bör kunna bedömas relativt ljust för det kommande året, även om uppgången synes dröja.

Den allmänna förbättring i hälsotillståndet för ekonomin, som kan avläsas i den senaste tidens sjunkande arbetslöshetssiffror, inger vid ett närmare studium av förutsättningarna inte så värst stort hopp om en varaktig förbättring. Liksom inom sjukvården har man inom samhällsekonomin numera stora möjligheter att med modern teknik driva febertopparna nedåt och därigenom rädda patientens liv. Men avgörande är ju slutligen om organismen efter en sådan hästkur kan fungera normalt — i annat fall lär inte glädjen bli så beständig. I regel tål inte patienten flera kurer i följd av det slaget.

Den förbättring i sysselsättningsläget som kunde avläsas i majrapporten är ju inte heller värst imponerande. I mycket hög grad gäller att den ökade sysselsättningen ligger på serviceoch vårdyrkessektorn, där arbetstidsförkortningen och förestående semester helt naturligt har spelat en mycket stor roll vid den senaste räkningen. Inom de direkt varuproducerande områdena lär ökningen emellertid vara mycket liten, om ens någon. Jag skall inte envisas att blicka tillbaka, men nog har väl ändå utvecklingen visat att oppositionen inte i onödan slog larm inför höstriksdagens början, och nog visar väl utvecklingen därtill — som bl.a. herr Fälldin har sagt tidigare i debatten — att de ytterligare åtgärder som oppositionen föreslog hade varit berättigade. I den trepartireservation till finansutskottets betänkande nr 25 som föreligger har vi också starkt understrukit detta. Vi har vidare sagt, att även om konjunkturen vänder torde en betydande eftersläpning i sysselsättningen vara att räkna med, varför en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap är nödvändig, inte minst med tanke på nästa vinterhalvår. Sammanfattningsvis vill jag om arbetsmarknadssituationen säga, att den förbättring i sysselsättningsläget som inträffat och som kunnat avläsas i de sjunkande arbetslöshetssiffrorna med hänsyn till omständigheterna kring densamma inte på något sätt är imponerande. Mot bakgrund av den debatt som förts tidigare i dag är det intressant att ställa en fråga till socialdemokraterna, i första hand då till finansutskottets ärade ordförande: Hur definierar ni begreppet den fulla sysselsättningen? Finansministern poängterade mycket starkt tidigare i debatten, att den svenska ekonomin inte skulle ha tålt ytterligare åtgärder, som i sig skulle ha inneburit en nedgång av den arbetslöshet vi har haft och har. När jag hörde det erinrade jag mig att det för några år sedan var en framstående partiledare i riksdagen, herr Ohlin, som bekant professor i nationalekonomi, som då myntade orden att det samhällsekonomiskt var riktigt med 1 procents arbetslöshet. Jag minns vilket utfall dessa ord utlöste mot honom från socialdemokratiskt håll, där man menade att professor Ohlin var ute för att äventyra människornas rätt till arbete. Nu har vi under en lång period haft en arbetslöshet som varit flera gånger större, och ändå är socialdemokraterna till synes belåtna med situationen. I varje fall vill man inte vidta några ytterligare åtgärder som skulle kunna nedbringa arbetslösheten. Det vore därför mycket intressant att få en definition av vad man inom socialdemokratin menar med den fulla syssselsättningen. Men låt mig återgå till bedömningen av sysselsättningssituationen. Vi skall komma ihåg att i de sjunkande arbetslöshetssiffror som här redovisats först och främst ligger den säsongmässiga förbättringen, som inte är betydelselös och som alltid kommer på våren oavsett konjunkturerna. Vidare ligger däri också effekten av den senaste arbetstidsförkortningen, som teoretiskt betyder mellan 60 000 och 80 000 arbetstagare, överslagsvis beräknat, eller kanske ännu mer. Härtill skall naturligtvis läggas den genom tiderna största arbetsmarknadspolitiska satsning som gjorts i vårt land — för att här använda regeringsföreträdarnas uttryck. Jag har redan sagt att den enligt beräkningarna har betytt maximalt 180 000 arbetstillfällen. Det mest betänkliga är dock att de faktorer som har påverkat sysselsättningen i vår — jag tror man bör beakta det — är av engångskaraktär och i mycket liten grad ger följdsysselsättning. När det gäller arbetstidsförkortningen kan man naturligtvis aldrig lösa arbetslöshetsproblemet med denna matematiska formel, om man samtidigt kräver samma eller ökad standard. Jag tror också man kan säga att huvuddelen av alla de projekt som av arbetsmarknadspolitiska skäl har dragits i gång och av vilka flertalet är mycket angelägna, är sådana att när projektet är klart ger det fortsättningsvis inte arbete åt många människor. Det medverkar inte heller till någon ökning av vår export eller till någon förbättring av vår handelsbalans. Mot bakgrunden av det således inte alltför ljusa perspektivet beträffande sysselsättningen är vi från centerns sida beredda att medverka till en fortsatt hög beredskap när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Men vi vill samtidigt starkt betona att det primära måste vara att ge de arbetssökande arbete inom näringslivet, inte vid sidan om. Politiken måste i ännu högre grad ges en sådan inriktning att den medverkar härtill. Arbetsmarknadsstyrelsen är naturligtvis utomordentligt bra i krisartade situationer, men vi får vara på vår vakt så att det inte blir så att AMS blir ett instrument som även också under normala tider sysselsätter en mycket stor del av människorna. Såväl finansministern som utskottsmajoriteten erkänner betydelsen av näringslivets utveckling och värdet av investeringar i detsamma. Tyvärr hjälper här inte vackra ord och erkännanden. Här som annorstädes är det handlingarna som talar, och när det politiska handlandet går stick i stäv med gjorda uttalanden skapas inte inom näringslivet den tilltro som är en förutsättning för att inte minst konjukturpolitiska stimulansåtgärder skall utnyttjas optimalt. Tyvärr upplever företagarna inte sällan situationen så. Ett av de senaste bevisen härpå är förslaget om en fördubblad arbetsgivaravgift mitt under löpande avtalsperiod. Jag skall inte gå närmare in på löneskatten och dess verkningar — den har ju behandlats av skatteutskottet, och centerns företrädare i utskottet kommer att tala därom — men låt mig ändå säga några ord om den. Det är förvånande att argumenteringen från i höstas, då fråga var om att av konjunkturpolitiska skäl temporärt sänka löneskatten — nämligen att den gällande avgiften ingick som en av grundförutsättningarna när treårsavtalet slöts — helt plötsligt inte längre gäller. Vi har, såväl i centermotionen som samfällt i reservationen, framhållit det som mycket angeläget att undvika kostnadsökningar för den tillverkande industrin, framför allt exportindustrin men också naturligtvis industri med stark importkonkurrens. Också från den utgångspunkten är det omöjligt att i nuvarande konjunkturläge acceptera förslaget beträffande löneskatten. Löneskatten kan naturligtvis vara ett bra konjukturpolitiskt instrument. Personligen vill jag inte avsvära mig möjligheterna att använda den som ett sådant, men självfallet skall det vara i en konjunktur som ser annorlunda ut än den vi nu är inne i. Jag har inte heller någon som helst svårighet att acceptera skatt på vinst i ett företag. En annan sak är att acceptera skatt före vinst, ja t.o.m. i ett läge då ingen vinst finns. Jag tror, allt tal om välvilja till trots, att det är nödvändigt att vara mycket observant när det gäller utvecklingen inom näringslivet. Visserligen förutsättes i den reviderade finansplanen investeringarna inom industrin öka med 6 procent under 1972, vilket är en dubbelt så hög ökningstakt som under 1971. Men det bör i sammanhanget sägas att det för 1971, som nu ligger bakom oss, hade förutsatts en ökning med hela 12 procent — ökningen blev 3 procent. Vilken blir siffran för 1972? Det är här antaganden vi rör oss med.

Också lokaliseringspolitiskt, alltså med tanke på den regionala balansen, som vi från centern håller fast vid som ett övergripande mål, spelar de små företagen en stor roll. Det i statsverkspropositionen framlagda budgetförslaget för 1972/73 innebär en viss åtstramning av finanspolitiken men medför ändå en upplåning med 3,6 miljarder kronor — här har tidigare sagts att det råder enighet om denna åtstramning. Jag skall inte orda mer om det. Ändå har det varit ett mycket begränsat utrymme för nya åtaganden. I vad gäller närmast följande budgetår beräknas statsinkomsterna vid oförändrade skatteregler stiga med 5 miljarder kronor. Häremot skall enligt långtidsbudgeten ställas automatiska utgiftsökningar som enbart dessa belöper sig på 4 miljarder kronor, alltså alltjämt ett underskott på närmare 2,7 miljarder kronor. Att marknaden inte torde rosas av förespråkare för nya reformer är lätt förståeligt. De anförda siffrorna ger, framför allt mot bakgrund av nya reformkrav och krav på lägre skatter, ytterligare bekräftelse på angelägenheten av ökad tillväxt och produktion. Det är självfallet den enda möjligheten att inom ett rimligt skattetryck dels upprätthålla värdet av beslutade reformer, dels tillgodose kravet på nya sådana. Av betydelse i detta sammanhang är också den offentliga sektorns relativa omfattning och effektiviteten inom densamma. Enligt långtidsutredningens beräkningar utnyttjades 1970 32 procent av de samlade resurserna för offentlig konsumtion och investering mot endast 20 procent år 1950. Med kännedom om hur vår ekonomi har utvecklats förstår alla att detta är en ökning i kvadrat som inte kan fortsätta. Från centerns sida har vi i motioner dels under allmänna motionstiden, dels i anslutning till kompletteringspropositionen föreslagit en översyn av den offentliga sektorn i syfte att öka effektiviteten och även söka åstadkomma besparingar. Helt naturligt kommer i sammanhanget också in frågan om denna sektors relativa omfattning och storleksordning. Det är att djupt beklaga att det inte varit möjligt att nå enighet om tillsättandet av en sådan utredning. Det kan väl ändå inte vara så att man på socialdemokratiskt håll inte är orolig för trenden i utvecklingen på detta område.

Detta är ju faktiskt ett erbjudande som vi tycker att regeringen borde tagit fasta på. Herr talman! Jag vill till detta också mycket kort göra några reflexioner med anledning av den debatt som förekommit om kommu nerna och den överenskommelse som har träffats beträffande skatteuttaget. Det är för mig oförklarligt att inte denna överenskommelse skulle ha haft en lika hög angelägenhetsgrad oavsett om skattepaketet hade lagts eller inte. Jag tycker faktiskt att det är ett mycket litet samband däremellan, och jag kan inte finna annat än att denna överenskommelse, som jag hälsar med tillfredsställelse, skulle varit mycket lättare att uppnå om inte kommunerna samtidigt hade presenterats ökade kostnader, som ju faktiskt detta skattepaket innebär. Jag vill därtill också ha sagt att när man prisar denna överenskommelse bör man ha klart för sig vilka möjligheter kommunerna har att fullfölja den och vad som kan bli följden, därest man sätter ett tak för utdebiteringen. Följden blir säkert att man i många fall måste göra en höjning på förbrukningsavgifter av skilda slag i stället. Det är en öppen fråga om detta drabbar medborgarna på ett lindrigare sätt. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till den reservation som är fogad vid finansutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! I den reservation som fogats till finansutskottets betänkande nr 25 har vi ingående redovisat den icke-socialistiska oppositionens uppfattning om det ekonomiska läget i vårt land. Mycket av det vi där anfört har redan för folkpartiets del belysts av vår partiledare, herr Helén. Också andra talare från folkpartiet kommer att behandla olika väsentliga avsnitt, som har anknytning till skattepaketet och en allmän återhållsamhet beträffande statens utgifter. Jag kan därför inskränka mitt anförande, men jag vill såsom ledamot av finansutskottet anföra några synpunkter i anslutning till betänkandet nr 25. Konjunkturläget är fortfarande bekymmersamt. Bedömningen av konjunkturutsikterna i den reviderade finansplanen bygger på ett antagande, att konjunkturläget i Sverige gynnsamt kommer att påverkas av den internationella konjunkturen. Enligt vår uppfattning är tendenserna beträffande den internationella konjunkturutvecklingen inte entydiga och säkra. Inom vårt land är efterfrågeutvecklingen fortfarande svag, även om det finns vissa tecken som går i riktning mot en ökad ekonomisk aktivitet. I vår motion nr 1700 år 1972 har vi anfört, att den konjunkturbedömning som görs i den reviderade finansplanen är för optimistisk beträffande den närmaste framtiden. Arbetsmarknaden lider av den svaga ekonomiska aktiviteten under 1971. Även om vissa tecken till stabilisering kan skönjas, så är arbetslösheten alltför hög — också med hänsyn till de åtgärder som vidtagits. Med all rätt gör vi i vår motion nr 1700 år 1972 och i reservationen det påpekandet, att läget hade varit väsentligt bättre, om riksdagen antagit våra under den gångna hösten framförda förslag om generella åtgärder — med bl.a. tillfälligt borttagande av löneskatten och en tillfällig sänkning av mervärdeskatten. En arbetsmarknadspolitisk beredskap är nödvändig också i fortsättningen. När en uppgång i konjunkturerna kommer, blir läget på arbetsmarknaden givetvis förbättrat, men det finns risk för att efterfrågan på arbetskraft inte heller under resten av året eller under nästa vinter blir tillfredsställande. Åtgärder bör insättas för att stimulera investeringar i såväl produktionsbefrämjande syfte som i fråga om förbättrad arbetsmiljö och gynnsammare arbetsvillkor i övrigt. Det är nödvändigt med stimulerande åtgärder för att förmå flera att söka sig till praktiskt inriktade arbetsuppgifter. Vi tror inte på det av vänsterpartiet kommunisterna i motionen 1701 år 1972 framförda förslaget till en lösning av arbetslöshetsproblemet och avstyrker därför denna motion. Jag vill också understryka vad vi i reservationen anfört beträffande åtgärder för att stärka sysselsättningen inom sysselsättningssvaga regioner och beklagar, att utskottets majoritet inte heller nu vill vara med om att särskilt uttala att regional balans måste vara ett av de övergripande målen för den ekonomiska politiken. I fråga om finanspolitiken noterar vi med tillfredsställelse att budgetförslaget innebär en viss förskjutning i åtstramande riktning. Det är av stor vikt att näringslivet kan anskaffa erforderliga förstärkningar av finansiella resurser. Kommunerna måste också beredas tillräckliga lånemöjligheter för att kunna vara återhållsamma i fråga om skatteökningar. Prisoch kostnadsutvecklingen måste ägnas stor uppmärksamhet. Regeringen bär ett stort ansvar för inflationsutvecklingen, och när ett konjunkturuppsving kommer blir det särskilt viktigt att prisoch kostnadsutvecklingen ägnas ett särskilt intresse. Detta är av stor vikt för att vårt konkurrensläge gentemot utlandet inte skall försämras. Beträffande den externa balansen uttalar vi oro över att det uppstår underskott i bytesbalansen redan under innevarande år, då den ekonomiska aktiviteten är låg. Hur skall det då bli när konjunkturerna vänder och importen kommer att öka? Då måste vår exportindustri få en förbättrad slagkraft. En höjd löneskatt verkar sannerligen inte i positiv riktning! Jag kommer här osökt in på frågan om investeringarnas betydelse. Det klagas över att företagen inte är villiga att investera i tillräckligt hög grad. Tyvärr måste vi nog räkna med att finansministerns bedömningar om investeringarnas ökning är tilltagna i överkant. Från regeringspartiets sida klagas det över en bristande vilja från företagens sida i fråga om investeringarna. För min del kan jag uppriktigt beklaga att inte investeringsviljan är så stor som man skulle kunna önska. Men jag förstår de företagare, som har de tidigare kreditrestriktionerna i minnet och därför nu i första hand söker bygga upp en bättre likviditet än att riskera pengar i investeringar under trycket av en försämrad lönsamhet. En jämn och god tillgång på kapital är en nödvändighet för att företagarna inte skall behöva ha bekymmer av ett slag, som sannerligen borde vara onödigt. Jag vill också med skärpa understryka ett par meningar som vi anfört i vår reservation, där vi säger: ”Näringslivet måste kunna förlita sig på att samhället varaktigt och med förtroende slår vakt om företagens utveckling, om vilja att satsa i produktionsbefrämjande investeringar inom landet skall kunna påräknas. Lönsamheten i företagen har en avgörande betydelse för investeringsviljan.” Det kan sannerligen inte ligga i regeringens intresse att svenska företagare väljer att göra sina investeringar i utlandet på grund av osäkerhet i fråga om den framtida inställningen till företagsamheten i vårt land från de maktägandes sida. Jag kan, herr talman, inte underlåta att säga några ord om det nu aktuella skattepaketet, även om det närmast hör hemma inom skatteutskottets debattområde. Från den icke-socialistiska oppositionens sida — inte minst från folkpartiet — har det redan ingående redogjorts för hur lösligt och illa genomtänkt det framlagda förslaget i verkligheten är. Verkningarna av den senaste versionens förslag om fördubbling av löneskatten är sannerligen inte befrämjande för vår exportindustri och dess betydelse för att förbättra bytesbalansen. Men gång på gång framkommer nya bevis för hur illa genomtänkt det framförda skattepaketet är i sina detaljer. Nu senast har vi ju fått uppleva, att de uppgifter som förelades finansutskottet för betänkandet nr 30 om statsregleringen är felaktiga. Jag har själv varit med om att fatta det beslut, som ledde till framläggandet av betänkandet.

Att det i verkligheten inflyter 350 miljoner mer under innevarande budgetår i löneskatt, om regeringen med kommunisternas hjälp får igenom skattepaketets löneskatt, ger bara anledning till en annan fördelning av beloppen under två budgetår. Men det måste väl ändå betraktas som en blamage att finansutskottet måste fatta ett nytt beslut och göra ett nytryck med rätta siffror. Detta drabbar sannerligen inte utskottets ordförande, dess ledamöter eller högt förtjänta sekreterare. Men det visar hur det kan gå, då regeringen framlägger hafsigt hopkomna skatteversioner för att försäkra sig om kommunisternas stöd för att undgå ett besvärande nederlag i riksdagen. Herr talman! Jag skall inskränka mig till dessa synpunkter, även om det hade varit mera att säga om de olika motioner om besparingsutredning m.m. som också avhandlas i vår reservation. Jag ber till slut att få yrka bifall till den till betänkandet nr 25 fogade reservationen.

Herr talman! Om man begrundar den ekonomiska politik som numera förs här i landet, finner man att det är en underlig skillnad mellan det ekonomiska läget och de ekonomiska åtgärder som vidtas. Under senare år förefaller det som om regeringen använder olika bedömningar och prognoser till att fatta beslut i motsatt riktning till vad det ekonomiska läget skulle kräva. Förra året bedrev regeringen en politik som gjorde nedgången i sysselsättning och ekonomi djupare än den hade behövt vara. I det längsta spänstade regeringen emot förslag från borgerligt håll som skulle ha gjort det ekonomiska läget bättre. I år har vi anledning att oroa oss på ett antal punkter. Inget år är problem fritt, men i år finns en del allvarliga svårigheter. Vilka är då de? Jo, priserna skjuter i höjden. Sysselsättningen är fortfarande svag, betalningarna med utlandet pekar på ett växande underskott, och näringslivet byggs ut i för dålig takt för att man skall kunna klara de olika krav och påfrestningar på våra resurser som gör sig gällande. Vad gör då regeringen? Till att börja med kan man titta på vad regeringen eller representanter för socialdemokratin säger. Den 26 mars yttrade herr Palme i Dagens Nyheter: ”Jag har inte svårt att tala för ökade företagsvinster.” I april meddelade herr Sträng i Kalmar att han inte hade några planer på att höja löneskatten. Så sent som den 4 maj skrev skatteutskottets ordförande, socialdemokraten herr Brandt, i Veckans Affärer: ”Jag är med på LO:s tankar om en minskning av företagsbeskattningen. — — — Det går inte att beskatta företagen hårdare, sedan må de som ligger till vänster säga vad de vill.” Den 8 maj meddelade regeringen att den tänkte höja löneskatten. Hur skall man tolka herr Palmes uttalande att han inte har svårt att tala för ökade företagsvinster, när han sedan vill genomföra sådana åtgärder? Ja, den enda tolkning som jag kan komma fram till är att herr Palme inte har svårt att tala för någonting alls, därför att han i ekonomiska frågor saknar en fast linje. Då är det inte svårt att i ena ögonblicket tala för ökade företagsvinster och i nästa ögonblick lägga fram ett förslag om en ökad löneskatt. Det är, herr talman, ett eländigt hoppande från position till position, som icke är till fördel vare sig för ekonomi eller anseende. Och vad skall man säga om herr Brandt, som säger att man inte kan höja företagsskatterna mera och som helt karskt förklarar att sedan får de som står till vänster om honom säga vad de vill? Det är denne herr Brandt som strax efteråt hugger tag i en kommunistidé och som dessutom fördubblar den genom att öka löneskatten med 2 procent. Därigenom fördubblar han också det hot mot landets ekonomi som förslaget innebär. Det är mot bakgrund av denna förvirring som man med viss spänning undrar vad socialdemokraterna i finansutskottet har att säga om riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Vad menar då herr Ekström och hans kolleger? Ja, tittar man på vad finansutskottets socialdemokratiska majoritet har att säga så finner man, att där finns föga förtjusning inför vad regeringen har att bjuda. Man har inte lyckats att få ihop något försvar för regeringens politik. I själva verket innebär bristen på försvar för regeringens politik en ganska besk kritik, som står att finna både på och mellan raderna i majoritetens betänkande. Det är bara när man kommer till slutsatserna i utskottets yrkanden som man finner den sedvanliga uppslutningen. I samband med herr Ekström kan man, till skillnad från vad som kan gälla de tre andra herrar jag citerade för en stund sedan, inte tala om förljugenhet. Man kan möjligen tala om att han uppenbarligen är utsatt för ett förbud att dra slutsatser från det resonemang som han faktiskt själv framför i betänkandet. Socialdemokraterna i utskottet menar, att det svaga sysselsättningsläget innebär att ”industrin nu har bättre möjligheter att dra till sig arbetskraft”. Nåväl, om man är i det läget, herr talman, att man behöver söka tröst i ett sådant konstaterande, hur rimmar det då med att man sedan, när man kommer till sluttampen i betänkandet, går med på en ökning av löneskatten? Hur rimmar det med den ekonomisk-politiska uppläggningen? Finansutskottets majoritet säger att ”en rad uppgifter som i dag åvilar stat och kommun har förts över på det allmänna just i syfte att stärka den enskildes ställning”. Det uttalandet är jag beredd att skriva under. Självfallet måste man just på det allmänna överföra en rad uppgifter för att stärka den enskildes ställning. Men den svårighet som kan uppstå är, att om man överför för mycket uppgifter till staten, då blir det inte någon vidare medbestämmanderätt för de enskilda människorna i den egna tillvaron, och det är en sak som håller på att hända. Låt oss just i detta sammanhang se på verkan av denna löneskatt. Den kommer att drabba t.ex. de kristna trossamfunden, humanitära och ideella organisationer. Om jag inte minns alldeles fel, fick de fria trossamfunden för en tid sedan ett anslag på 2 miljoner kronor. Litet räkning som jag försökt ägna mig åt visar att större delen av detta belopp går åt till att betala den ökade löneskatten till staten. Är detta, herr talman, rim och reson i uppläggningen av politiken och i fördelningen av uppgifter mellan det allmänna och i detta fall t.ex. de fria trossamfunden? Den socialdemokratiska majoriteten skriver också att ”en ny försämring av betalningsbalansen hotar”. Men hur kan då socialdemokraterna vara så ointresserade av att vidta åtgärder för att driva fram en utbyggnad av näringslivet, som kan ge kapacitet åt exportnäringarna? Vad är alltså sambandet mellan iakttagelse — som är riktig — och slutsats som inte dras eller som helt enkelt blir den omvända slutsatsen när det gäller vilka åtgärder som faktiskt genomförs? Majoriteten säger vidare att ”riskerna för ytterligare prisoch kostnadsstegringar träder därmed åter i förgrunden”. Men om man är rädd för prisoch kostnadsstegringar — och det bör man verkligen vara — hur kan socialdemokraterna då vara beredda att höja mervärdeskatten? Hur kan man vilja höja löneskatten? Var är balansen mellan iakttagelse, herr Ekström, och den typ av uppläggning av politiken som Ni ställer Er bakom. Majoriteten skriver också: ”Inte minst viktigt i detta sammanhang är — — — att bädda för en lugn prisoch kostnadsutveckling.” Men, herr Ekström, hur kan då socialdemokraterna vara inställda på att i så hög grad bädda säck för den svenska ekonomin som man nu är i färd med? Ni skriver också i utskottsbetänkandet så här: ”Den ekonomiska politiken spelar stor roll — — —.” Det håller vi alla med om. Men om det är på det viset, hur kan ni ställa er bakom en politik som är grotesk i förhållande till de iakttagelser som ni själva gör om vad som är kraven för närvarande? Ni har i det här utskottsbetänkandet icke lyckats att på ett sammanhängande sätt resonera om de villkor som gäller för landets ekonomi och framtid och att föra ut resonemangen i rimliga slutsatser. Man skriver i resignationens tecken, herr Ekström. Alltihop ger faktiskt intryck av att man i dagens läge inte har någon riktig ekonomisk politik. Och jag är tillbaka vid mitt första ställningstagande, som delas av ett antal låt oss kalla dem professionella nationalekonomiska bedömare, att det för närvarande och sedan ett antal år är en mycket dålig anpassning mellan de krav som finns i ekonomin och de åtgärder som vidtas. Jag förstår naturligtvis socialdemokraternas svårigheter i utskottet. Det är ingen avundsvärd uppgift, herr Ekström, att försöka yttra sig över riktlinjer i regeringens ekonomiska politik när riktlinjer faktiskt saknas. Det är fantastiskt att vi är på väg att genomföra en ökning av denna löneskatt utan att det finns någon utredning om det hela, utan att det i den socialdemokratiska majoritetens skrivning i utskottet finns något rimligt resonemang om hur detta skall fogas in i en samlad bedömning av riktlinjerna för svensk ekonomisk politik. Det är som herr Löfgren sade precis på det viset att ni här har handlat i en sådan förvirring att det t.o.m. uppstår rent formella skäl i det avslutande utskottsbetänkandet, och det är verkligen anmärkningsvärt. Vad heter nu egentligen vägen ur denna förvirring som man har hamnat i på det ekonomisk-politiska området? Den heter skattesänkning. Och när jag säger skattesänkning så menar jag skattesänkning. Det måste man numera särskilt understryka därför att herr Sträng har ju stått här ibland och talat om skattesänkning trots att vad man nu är i färd med att vilja klubba igenom, herr talman, är en skatteökning, en skatteökning med bra många hundra miljoner. Vad som krävs är alltså en skattesänkning. Det är helt oefterrättligt att det skall få vara så i ett land att den vanliga inkomsttagaren faktiskt icke har någon möjlighet att genom egna insatser påverka sin ekonomiska ställning. Det kan han inte för närvarande, så som skatter och bortfallande bidrag samverkar till att drabba en inkomstökning. Skatterna har därför blivit ett socialt problem. Jag anser, herr Ekström, att här fordras en skattesänkning. Det fordras en marginalskattesänkning, men det fordras alltså icke den koppling som regeringen gör, där man tar in mera än man ger tillbaka, för då är det en skatteökning. Nu har det under denna dag gjorts gällande att en del borgerliga politiker hoppade upp genast när regeringen lade fram sitt förslag och liksom sade att det här var ett väldigt fint förslag. Och sedan blev det några taktiska funderingar och så hamnade man enligt socialdemokraterna på en helt annan linje. För min egen del vill jag då faktiskt läsa upp vad jag sade första eller andra dagen efter att detta skatteförslag i första omgången var framlagt. Jag sade så här nere i Kalmar, där för övrigt Gunnar Sträng hade varit några dagar tidigare och talat om sin löneskatt: ”Några inslag i Strängs skatteändring är bra, men det finns ett grundläggande fel, och det är att inget skattesystem är rimligt vid nuvarande skattetryck.” Detta är det grundläggande felet med regeringens förslag och det passar alltså inte in i den ekonomisk-politiska bild som vi har för närvarande. Det är därför som vi har krävt och i det här utskottsbetänkandet på nytt kräver besparingar. Vi har framlagt olika förslag på besparingar under innevarande budgetår. Vi har ställt oss bakom och länge drivit kraven på olika besparingsutredningar. Vi har också framfört ett krav på att de olika myndigheter, som har i uppdrag att komma in med förslag på utgifter för nästa år, skall lägga fram ytterligare ett alternativ på hur man inom myndigheterna skulle kunna åstadkomma större besparingar. Det är för övrigt också mot bakgrunden av den debatt som har förts här i dag konstigt då t.ex. herr Palme säger att oppositionen tar på sig ett mycket stort ansvar om höjningen av bensinskatten inte går igenom. Som de borgerliga partiledarna sagt är vi motståndare till en mängd av de åtgärder som ni föreslår i samband med er skatteökningsgiv. Vi har inte något ansvar för att rösta fram någon särskild av de inkomstökningar som ni vill genomdriva. Därtill kommer att den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet själv tar på sig ett stort ansvar genom att avvisa våra krav på besparingar. Det är alltså där det verkliga ansvaret vilar, herr Ekström. För att få ordning på vårt lands ekonomi fordras det också en politik, som gör att landets ekonomi växer snabbare än som nu är fallet. Då får staten större skatteinkomster utan att man genomför några höjningar av skattesatserna. Det har helt avgörande betydelse att socialdemokraterna lär sig inse att en ökning av statens inkomster för att kunna genomföra en del nödvändiga utgifter icke behöver komma till stånd enbart genom höjningar av skattesatser utan faktiskt också är möjlig genom att ekonomin sköts på ett sådant sätt att resurserna växer. Då får man mera pengar utan sådana nedbrytande skattesatsökningar som ni nu är i färd med att göra. Det är inte heller, herr Ekström, någon skattekverulans att tala om detta mycket hårda skattetryck. Det skattetryck vi har nu motverkar nämligen sina egna syften och försämrar den ekonomiska utvecklingen i vårt land, saktar ned den allmänna resursökningen och leder till att även staten får mindre inkomster än den annars skulle ha haft. Om ni inte tror mig på mitt ord, ber jag er att läsa t.ex. ett antal hörnartiklar i Dagens Nyheter, där en del ekonomer av facket har framfört dessa synpunkter. Eller läs en artikel i dag av en licentiat i nationalekonomi, Claes-Henrik Siven, som genomför just dessa resonemang. Det är nämligen nödvändigt att man inser dessa sammanhang för att kunna få vår ekonomi på rätt köl. Man måste också göra något åt de stigande priserna. Läget är allvarligt. Av det lilla som finns kvar av inkomstökningar efter skatt blir det inget alls över sedan priserna stigit. Under perioden 1963-1971 steg våra priser med 4,8 procent i genomsnitt per år. Av jämförbara länder inom OECD hade åtta långsammare prisstegringar, fyra snabbare och ett land samma prisstegringar som vi. Vi låg alltså där jämförelsevis illa till. Under perioden 1969—1971 hade vi 5,8 procent i genomsnittliga prisstegringar per år, dvs. en snabbare stegringstakt än tidigare. Det var nio OECD länder som hade lägre och tre som hade högre prisstegring. Vår relativa ställning hade alltså försämrats, och det är allvarligt. Vad skall man nu göra åt detta? Något måste man ju göra — vi bör åtminstone inte vara sämre än genomsnittet. Ja, man kan inte föra socialdemokraternas politik, med en höjning av mervärdeskatten eller av löneskatten, som kommer att kraftigt slå igenom på priserna. Såvitt jag förstår fordras det i stället att man ser till att det satsas mera resurser i näringslivet, så att detta kan byggas ut för att bättre klara de olika kostnadsstegringar som förekommer, bl.a. dem som regeringen genom olika ekonomisk-politiska beslut belastar näringslivet med. Det är den rimliga vägen. Se till att den företagare som har en god idé om hur man skall kunna sänka kostnaderna får ekonomisk möjlighet att genomföra detta! Då blir det också möjligt att klara de olika påfrestningar som förekommer, utan alltför snabba prisstegringar. Av den anledningen har vi från moderat sida begärt — i likhet med lustigt nog herr Palme mycket tillfälligtvis i Dagens Nyheter — att man skulle genomföra åtgärder som ökar lönsamheten i företagen, så att det blir snabbare investeringar. Men för att göra det mera smakligt att på det viset öka lönsamheten i näringslivet, menar vi också att man får lov att skapa former för ett mera spritt ägande än det vi har här i landet, och jag tycker att det är mycket allvarligt att regeringen tar så lätt på våra förslag i den riktningen. Tillgångarna i ett land måste ägas av någon. Det socialdemokratiska receptet att staten skall äga mer och mer är, anser jag, farligt både för demokratin — med tanke på maktfördelningen — och för den ekonomiska styrkan. Det är heller inte bra, om ägandet skulle koncentreras till ett fåtal privatpersoner. Det är mot den bakgrunden som vi med energi vill driva idén om att man skall göra det lättare för vanliga inkomsttagare att bygga upp egna tillgångar. Då gör man det också politiskt möjligare och smakligare att genomföra åtgärder som kan leda till förbättrad lönsamhet i företagen. Ytterligare ett problem är ju att sysselsättningen här i landet fortfarande vilar på en bräcklig grund. Även om arbetslösheten skulle minska till följd av en konjunkturförbättring, så visar jämförelser mellan olika perioder att sysselsättningssvårigheterna ändå kommit att stegras. Det behövs faktiskt en annan näringspolitik. Det kan inte vara på det viset att vi i så hög grad satsar på beredskapsarbete i stället för arbete, att vi satsar så mycket på omskolning i stället för skolning och att det blir så mycket avveckling i stället för utveckling. En näringspolitik som leder fram till sådana saker som vi kan iaktta för närvarande är inte ägnad att förbättra det här landets framtid. Man är på helt fel väg, om man tror att arbetsmarknadsstyrelsen är en fullgod ersättare för ett självgående näringsliv. För att fullgöra de rimliga uppgifter som arbetsmarknadsstyrelsen skall ha behövs det faktiskt ett näringsliv som kan bidra med pengar. Annars knakar även arbetsmarknadsstyrelsen ihop. Mot den bakgrunden har vi föreslagit åtgärder för att underlätta de enskilda företagens verksamhet och planering. Vi har inte minst gjort det mot bakgrunden av de svårigheter som det innebär med den osäkerhet som vilar över vårt samarbete i framtiden med andra europeiska länder och den mycket stora påfrestning som det sannolikt kommer att innebära med de inskränkningar som det blir i det samarbetet. Vi har begärt åtgärder för att kunna öka sparandet och investeringarna, herr Ekström, och vi vill också se till att det inte blir så höga räntor och svåra kreditrestriktioner som det tidigare har varit. Finansministern försökte tidigare här i dag säga att de borgerliga partiernas politik innebär en beställning på snabbare kreditpolitiska ingripanden. Det har jag väldigt svårt att förstå. Om ni i stället ginge på vår linje att iaktta större sparsamhet med offentliga utgifter och uppmuntra sparandet, så skulle vi kunna ha lägre räntor än vi har för Socialdemokraterna skriver också i finansutskottets betänkande: ”Forskning, innovationer och företagens eget utvecklingsoch rationaliseringsarbete är viktiga element” för att stärka ekonomin. Det är fullständigt riktigt. Men till skillnad från socialdemokraterna föreslår vi också åtgärder i den riktningen, herr Ekström. Vi har t.ex. läst den OECD-rapport som kom häromdagen och som delats ut till finansutskottets ledamöter. Där finns — jag tror att det är på s. 22 — sifferuppgifter över hur det är med utgifter för forskning och utvecklingsarbete. Det visar sig där att Sverige, av de länder som nämns, ligger lägst. Jag ger er helt rätt i det uttalande ni gör om nödvändigheten av att genomföra sådana här åtgärder, men ni måste då också komma med några förslag om hur det skall gå till. Sådana förslag har alltså vi framfört. Den nuvarande näringspolitiken bygger, tycker jag, på idén att det är så roligt för socialdemokratiska politiker och byråkrater att lappa och laga att man gärna låter olika näringsgrenar i det närmaste gå i kras. Sedan får man komma med olika stödförslag, och då verkar man förskräckligt duktig! Men jag tror inte att det är rätta uppläggningen att på det viset låta den ena branschen efter den andra bli så svag att man måste rycka ut med speciella åtgärder. Det har faktiskt i näringslivet blivit som det till en del blivit bland de enskilda människorna, att pålagorna är så höga att man behöver bidrag för att klara sig. Understöd är ofta motiverade, men får man en understödstagaranda både bland de enskilda människorna och bland företagarna — och det håller man på att få — då kommer utvecklingen i detta land att bli sådan att då får man inga pengar till de olika stödåtgärder som skulle behövas. Jag undrar om det inte är så att det är en snurr med orimliga skatter, bidrag, skatteökningar, särregler, understöd, punktinsatser och socialhjälp som gör hela landet fattigare än det skulle behöva vara. Jag säger inte att det är fattigt men att det är fattigare eller sämre än det skulle behöva vara. Jag tror ingen kan bli gladare av detta än möjligen några socialdemokrater som finner en glädje i att verka konstruktiva när man åker runt med olika stödåtgärder åt det ena eller andra hållet. Herr talman! Mot bakgrunden av dessa synpunkter ber jag att få yrka bifall till de borgerliga partiernas gemensamma förslag till en rimligare ekonomisk politik, förslag som framförs i finansutskottets betänkande nr 5»

Herr talman! Efter två partiledardebatter tidigare i dag lär det bli ganska svårt för finansutskottets och skatteutskottets och övriga anmälda talare att anföra argument som inte redan tidigare är vädrade. Jag skulle vilja ta upp en sak som förekom i den debatten. Det framhölls gång på gång från oppositionens sida att om regeringen tagit kontakt med oppositionen innan man framlade skattepaketet, skulle kanske situationen i dag varit annorlunda. Det skulle alltså här från regeringens sida ha förts ett taktiskt spel. Från oppositionens sida för man givetvis aldrig något taktiskt spel!

Ingen sådan kontakt förekom, utan när man i dag riktar beskyllningar för ett taktiskt spel tycker jag att man på denna punkt verkligen sitter i ett glashus. Det har varit intressant att lyssna på finansutskottets företrädare i den borgerliga oppositionen. Jag börjar med att kommentera herr Kristiansson i Harplinge som bl.a. talade om febertoppar och hästkurer. Jag skall inte ge mig närmare in på det, men jag förstod av hans resonemang att han givetvis fortfarande hävdar att om riksdagen i december månad i fjol hade accepterat oppositionens förslag om en tillfällig sänkning av momsen och ett tillfälligt borttagande av arbetsgivaravgiften, skulle det ha påverkat sysselsättningsläget i högsta grad. Herr Löfgren har varit inne på samma synpunkter. Detta kommer ni givetvis att framföra i evärdliga tider framåt. Ni kan inte bevisa effekterna, men ni kommer att framföra dem som ett ständigt argument. Men vad som är intressant är just — vilket upprepats många gånger inte minst från centerpartihåll — att när vi från vårt håll sade att ni ville lägga 4 miljarder kronor ovanpå regeringens förslag, framhölls det att vi inte skulle ha kvar dessa åtgärder en enda dag, en enda månad längre än vad som behövdes. Ni sade att när vi tar ställning till kompletteringspropositionen våren 1972 kanske konjunktursituationen i landet är sådan att vi kan återföra momsen till den procentsats den hade tidigare och återinföra arbetsgivaravgiften. Ja, ärade fåtaliga kammarledamöter! Jag undrar när man från oppositionens sida skulle ha sagt: Jo, nu är det dags att åter ha en 15-procentig moms, nu är det dags att återinföra arbetsgivaravgiften. Givetvis hade det blivit så att regeringen fått framlägga en proposition, och sedan hade oppositionen sagt: Nej, än så länge är inte situationen sådan att vi skall återställa skattesatsen och återinföra avgiften. Möjligen kanske ni kunnat gå med på att höja arbetsgivaravgiften med 1 procent men inte med 2; ni skulle givetvis då som alltid haft behov av att visa en annan inställning till de ekonomiska problemen än vad regeringen och regeringspartiet har. Herr Kristiansson i Harplinge tog upp ett gammalt uttalande, som professor Ohlin en gång fällde om vad som skulle vara acceptabelt beträffande arbetslöshetens storlek. Om jag uppfattade rätt sade Axel Kristiansson att professor Ohlin hade påstått att 1 procent skulle vara tolerabelt. Här sviker Axel Kristianssons minne honom. Det var 5 procent som professor Ohlin talade om. Men vi skall inte diskutera den frågan mer — den har gång på gång dykt upp i Sveriges riksdag under de år som varit. Herr Kristianssons argument faller platt till marken! När det gäller vad socialdemokratin menar med full sysselsättning är det mycket svårt att säga bestämt att arbetslösheten kan få uppgå till den eller den procenten i det eller det tidsläget och vid den eller den konjunkturen. Men ingen kan väl tvivla på att socialdemokratins hela inställning är att de människor som önskar ha ett arbete också skall beredas arbete? Det kan emellanåt, när konjunktursvackorna kommer, bli så att näringslivet inte kan bereda arbete. Då måste man, herr Kristiansson, placera människor i beredskapsarbeten och göra tillfälliga insatser som ger sysselsättning och som också kan ge sysselsättning på längre sikt och bidra till vår export. Det är inte bara detta att producera varor som är av värde — allt som vi kunnat åstadkomma under den här lågkonjunkturen är ju av stor betydelse för vårt samhälle. Gör vi inte insatser t.ex. inom skogen? Jo, det gör vi — vi satsar på skogsbilvägar, och det befrämjar givetvis näringslivet. Vi satsar på vägar för att frakta timret ned till våra stora exportindustrier — det påverkar givetvis gynnsamt näringslivet. Vi satsar på turism för att motverka valutautströmning ur landet. Borde inte det också ge en långsiktig sysselsättning? Och vi har satsat över en halv miljard kronor, kanske inemot 750 miljoner kronor, på miljövårdsinsatser under den här lågkonjunkturen för att därmed skapa sysselsättning i stället för att industrier läggs ner av miljöskäl. Axel Kristiansson kanske bör tala med inte minst sina kolleger uppe hos oss i norra delen av Sverige för att förstå vilka insatser, också för att skapa produktion och export, som görs inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Det är självklart att det skattepaket som vi kommer att besluta om i dag eller i morgon kommer att innebära kostnader för kommunerna. Men Axel Kristiansson bör kanske ändå observera att här har klart utsagts att den merkostnad som kan uppstå för kommunerna genom att arbetsgivaröjs i stället för momsen skall de erhålla kompensation för. Herr Löfgren tog upp frågan om den regionala balansen och menade att vi från socialdemokratiskt håll inte skulle ha intresse för den frågan. Regional balans är ett av våra övergripande mål, och vi har framfört synpunkter beträffande detta i utskottsbetänkandet, som jag hänvisar till. Herr Burenstam Linder vände sig till mig gång på gång, och jag ber om ursäkt om jag inte har tid att vända mig till honom lika många gånger. Det är intressant att lyssna på herr Burenstam Linder. Det är en kanonad av anmärkningar och kritik mot den socialdemokratiska politiken. Enligt sina egna funderingar hade han lyckats utfinna att den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet brister i fråga om att försvara regeringens politik, och det skulle man tolka som att vi kritiserar den. I andra sammanhang frågar herr Burenstam Linder: Hur kan herr Ekström ställa sig bakom regeringens politik? Det upprepades gång på gång. När herr Burenstam Linder besk river det ekonomiska läget här i landet väntar man alltid att han skall komma fram till några konkreta förslag, men de uteblir. Om vi kunde sänka skatteläget i landet, säger herr Burenstam Linder, skulle vårt näringsliv kunna öka sina vinster och då skulle samhället med en lägre skattesats få ökade inkomster. Ja, herr Burenstam Linder, jag har i ett par decennier sysslat med att vara budgetmakare i en industrikommun. Där rör man sig alltid med realiteter när det gäller att upprätta utgiftsoch inkomststaten för det kommande året.

Du menar väl ändå inte att det där går ihop?” Så resonerar man på det kommunala planet, och så resonerar man också på landstingsplanet. Men när man kommer upp på riksplanet, herr Burenstam Linder — eller rättare sagt, när man kommer ner på riksplanet — kan Ni tassa omkring i träsk och tassemarker och påstå att en inkomstökning för staten skulle kunna bli följden av lägre skatter. Nej, ge oss några konkreta exempel någon gång på vad den ändrade ekonomiska politiken skulle innebära! Den socialdemokratiska majoriteten beskylls för att inte ha givit någon sammanhängande bild av situationen i dag. Men vad skall jag då säga om reservationen från den borgerliga sidan? Ger den någon sammanhängande beskrivning? Nej, sannerligen inte! Med tanke på den korta tid som står till utskottets förfogande när det gäller att ta ställning till kompletteringspropositionen tror jag att herr Burenstam Linder har kunnat konstatera att det inte går att skriva någon längre ekonomisk avhandling, vare sig man tillhör majoritetssidan eller finns bland reservanterna. Debatten i dag har, som jag tidigare sade, farit över vida fält, och det finns ingen anledning att upprepa allting. Jag skall försöka anföra några synpunkter på vad det nu gäller för vårt vidkommande, nämligen finansutskottets betänkande nr 25. I utskottsbetänkandet har vi tagit upp en diskussion på de viktigaste politiska områdena. Vi har diskuterat de utgångspunkter och bedömningar som framträder i den reviderade finansplanen och de ställningstaganden som återfinns i motionerna 1699, 1700 och 1701. Vi har i utskottet haft hearings och diskussioner med företrädare för den ekonomiska expertis som finns i landet, och bedömningen är enhetlig i fråga om konjunkturutsikterna. Vi är på väg upp ur konjunktursvackan, frågan gäller med vilken styrka och takt omslaget sker. Därvid är vi mycket beroende av hur snabbt investeringsverksamheten utvecklas i våra stora exportländer, framför allt Västtyskland, Storbritannien och våra nordiska grannländer. Särskilt viktig är förstås utvecklingen inom verkstadsindustrin. Produktionen för hemmamarknaden har ju enligt samstämmiga rapporter ökat, och exporten kan mycket snabbt skjuta fart. Jag nämnde att vi i utskottet hört företrädare för ekonomisk expertis i landet, och jag kan inte undanhålla kammarens ledamöter vad en av dessa experter svarade när vi ställde frågan: Kunde man utläsa någon minskning i näringslivets investeringsvilja när arbetsgivaravgiften första gången infördes, och kunde man utläsa någon minskning när den höjdes? Experten svarade att det kunde man inte göra därför att det gällde konjunkturlägen där höjningen av arbetsgivaravgiften mer eller mindre drunknade i löneglidningarna. Jag tror att det kanske vore värdefullt om man i den fortsatta debatten i landet framhöll att det inte är så, som det ofta har framställts i massmedia, att de åtgärder som riksdagen kommer att besluta i natt eller i morgon skall träda i kraft den 1 juni — det är ungefär så som resonemanget många gånger har förts. Det skall ju träda i kraft i en konjunkturbild som vi räknar med skall råda den 1 januari 1973. Nu har den privata konsumtionen fått en påspädning under första halvåret i år genom den extra höjningen av folkpensionerna och genom de höjda bostadstilläggen. Den påspädningen verkar ju framöver under det nya budgetåret, och den finanspolitiska åtstramning som den nya riksstaten innebär är — det har vi sagt i utskottet — tämligen måttlig. Man kan alltså inte utesluta att restriktiviteten i den ekonomiska politiken måste ökas under det nu aktuella budgetåret. Jag måste säga att det inte är så lätt att veta vad reservanterna i utskottet tycker. Å ena sidan säger man att bedömningen av konjunkturutsikterna i den reviderade finansplanen är för optimistisk. Man är alltså själv mer pessimistisk. Å andra sidan anser man att den finanspolitiska åtstramning som åstadkoms är motiverad. Mittenpartierna har ju dessutom framfört en finanspolitisk motivering för att tidigarelägga höjd skatt på bl.a. öl — om sådant skulle finnas tillgängligt. Lägger man härtill alla deras förslag till utgiftsökningar och inkomstminskningar, så blir sannerligen bilden ännu mer förvirrad. Nu ligger förvisso tanken bakom de här uttalandena i öppen dag. Socialdemokratin får stå till svars för sin politik. Men den borgerliga oppositionen gräver sina gryt med många utgångar den här gången också. Skulle sysselsättningen bli sämre än vad som nu kan förutses, så skall man om nio månader kunna ställa sig upp och säga: Vad var det vi sade i betänkande nr 25? Och så läser man upp en utvald mening därifrån. Skulle konjunkturuppgången komma häftigare än vad som nu kan bedömas, då hänvisar man i stället till ett annat avsnitt och säger: Vi varnade redan i betänkande nr 25 för prisstegringarna, vi varnade för att sätta in åtgärderna för sent. Se nu hur det har blivit! Det finns gott om den här typen av finurligheter i utskottsreservationen, men vi får väl ändå sammanfatta det så att bilden avsiktligt är mycket förvirrad, särskilt om man väger in också de ståndpunkter som finns i motionerna, speciellt moderaternas stora partimotion, nr 294, med dess argumentation för en stramare finanspolitik. Jag får väl som vanligt lyckönska mina kolleger i utskottet herrar Löfgren och Kristiansson i Harplinge som än en gång lyckats finna att moderaterna och mittenpartiernas ekonomiska politik sammanfaller. Det var kanske inte så lätt att se, om man tittade på motionerna. För att återgå till majoritetsskrivningen, så har vi tagit upp sysselsättningsperspektiven bl.a. från den utgångspunkten att det föreligger en viktig skillnad mellan situationen inför den här konjunkturuppgången och den tidigare situationen. Konkurrensen i fråga om arbetskraftsreserven från den kommunala sidan kan nu väntas vara avsevärt mindre än tidigare. Detta gör det särskilt angeläget att man inom industrin anstränger sig hårt för att suga till sig den lediga arbetskraft som finns, ger rimliga arbetsvillkor, försöker med mer deltidsarbete och över huvud taget tillvaratar den möjlighet som nu yppar sig att komma först med nyrekryteringen. Vi har i fråga om sysselsättningsutvecklingen också sagt att på byggnadsområdet måste vissa åtgärder redan nu anses befogade. En del åtgärder i den riktning som vi avsåg har vidtagits av regeringen, och ytterligare diskussioner pågår. Det är bra. Den ekonomiska situationen i väldigt många kommuner är pressad, men det får inte leda till att man först gör upp planer för investeringar och sedan inte fullföljer dem. Detsamma gäller bostadsbyggandet och industriinvesteringarna. Det går inte att tillfredsställande klara samhällsbalans och sysselsättning, om man på skilda håll först gör upp planer och sedan hastigt värderar om dessa alltefter mer tillfälliga förändringar i stämningsläge, efterfrågan och likviditet. De slutsatserna bör vi bl.a. dra av utvecklingen under år 1971, och i den riktningen har vi uttalat oss i utskottet. Vi har tagit upp detta till diskussion tidigare i utskottet, och vi har gjort det nu igen. Vi kan inte acceptera att se vare sig industrin eller andra delar av näringslivet som någonting avskilt från samhället i övrigt. Investeringar och inte minst lagerrörelser måste planeras in i en ekonomisk totalitet, och vi måste fortsätta att utveckla de formerna. Låt mig sedan, herr talman, mycket kort gå över till att tala litet om de borgerliga motionerna och om besparingsutredningar av skilda slag, som utskottet tagit upp i detta sammanhang. Att vilja åstadkomma besparingar är ju högst aktningsvärt och bra att ha på sitt program. Men det förhållandet frestar också till att kalla det mesta för besparingar, och i motiveringarna för s.k. besparingsutredningar återfinns också allt från att avrusta det allmänna och beröva staten dess handlingskraft till frågan om vad som är innebörden i programbudgetering och frågan om decentralisering av förvaltningar. Det förtjänar också att påpekas att i de här motionerna förekommer inte — såvitt jag kunnat finna — på 20-talet sidor ett enda konkret besparingsförslag som tips för den föreslagna utredningsverksamheten. Vi har i finansutskottet tyckt att det är anledning att städa upp litet i denna härva. Detta försök återfinns i utskottsskrivningen på s. 23 och framåt i betänkandet. Folkpartiet och centern har i sina sammanlagt tre motioner som berör dessa frågor yrkat på en besparingsutredning inom den statliga verksamheten. Med det menar man bl.a. att man vill ha partiöverläggningar i utredningsform om vilka prioriteringar som skall göras. Vi tycker att det är detta hela riksdagsverksamheten bör handla om, och det är inte något som bör skjutas in i en utredning. Moderaternas krav är att — som det uttryckts i yrkandet i motionen 294 — hela den offentliga sektorns expansion skall granskas.

Riktlinjerna för utredningens arbete finns utformade i motionen. När nu centern och folkpartiet reservationsvis kräver att den av moderaterna yrkade besparingsutredningen skall tillsättas och att utredningen skall rikta in sig på hela den offentliga sektorn, så måste vi uppfatta det så att det är moderaternas riktlinjer som utredningen skall penetrera. En utredning om den kommunala ekonomin finns ju redan tillsatt, och de enda riktlinjer för en utredning som rör den offentliga sektorn är ju de som återfinns i moderaternas partimotioner. Därifrån måste alltså direktiven hämtas, om yrkandet skulle bifallas. Vad säger då moderaterna i sina motioner? Ja, om jag håller mig till motion 294, som rymmer de utförligaste motiveringarna, så heter det där: ”Vi befinner oss i Sverige i dag vid ett vägskäl.

Ja, det där har vi hört tidigare, och vi diskuterade det senast den 1 mars. ”En urholkning av den enskildes sfär har skett genom offentliga beslut och genom den offentliga verksamhetens expansion,” och nu föreslår alltså moderaterna ”en avkollektivisering och en avsocialisering”. Ordningen skall återställas till vad den var innan socialdemokratin kom till makten på 1930-talet. Det är dessa tankegångar som folkpartiet och centern har funnit så bärande att de vill låta dem bilda utgångspunkt för en utredning. De har säkert rätt, som säger att klyftan mellan socialdemokratin och centerpartiet tenderar att öka. Kan centern se någon klokhet i detta, så kan då inte jag göra det. I så fall är det den renodlade reaktionen som växer fram. Herr talman!

Herr talman!

Även om ni har sagt er stödja dessa synpunkter har vi ändå nödgats påpeka att det föreligger en skillnad mellan ert ställningstagande förra året och i år. Sedan berörde herr Ekström vad oppositionen sagt om att regeringen inte har samrått i skattefrågan, och så frågade han: Vad var det för samråd när ni förra året lade fram era förslag vid höstriksdagens början? Men, herr Ekström, det är väl i alla fall en väsentlig skillnad. Från oppositionens sida framförde vi gång på gång under våren, sommaren och tidiga hösten fram till dess höstriksdagen började krav, önskemål och varningar rörande den mycket beklagliga utvecklingen av sysselsättningssituationen i vårt land. Visserligen skedde det en del, men det var inte på långt när vad som hade behövts för att det skulle bli en effektiv ändring i arbetsmarknadsförhållandena. Det var därför naturligt att vi trodde att regeringen skulle möta höstriksdagen med ett färdigt förslag till rejäla åtgärder för att råda bot på problemen. När det inte förelåg något sådant förslag för riksdagen att börja behandla är det självklart att vi fann läget så prekärt att vi utnyttjade de speciella bestämmelser som ger möjlighet att väcka särskilda motioner vid höstriksdagens början. Vi framlade mycket angelägna förslag till effektiva åtgärder och framför allt till åtgärder som kunde bli till omedelbar hjälp och inte bara sådana vilkas verkningar inträdde först efter ett långt dröjsmål. Herr Ekström raljerade här med våra förslag om en momssänkning. Han tyckte det var otillfredsställande att man inte riktigt kunde veta hur det skulle bli med borttagandet av momssänkningen och hur länge momssänkningen skulle vara i kraft. Herr Ekström måste väl veta att det från oppositionens sida tydligt och klart framfördes att vi var beredda att förhandla om speciallagstiftning med direkta bestämmelser om hur länge momssänkningen skulle vara i kraft och hur den skulle avvecklas, om det var så att man ville gå den vägen.

Herr talman! Ett par ord beträffande professor Ohlin. Jag är ledsen om mitt minne sviker mig — i så fall ger jag herr Ekström rätt när det gäller procenttalet — jag skall undersöka det. Men det betyder inte så förfärligt mycket i sak; det var inte procenttalet som var avgörande, utan det var jämförelsen mellan det resonemang herr Ohlin förde den gången och det resonemang som förts här i kammaren i dag. Statsråden försvarar i dag den situation vi har, men tidigare kritiserade socialdemokraterna starkt professor Ohlin för hans resonemang. Jag har i övrigt ingen anledning att försvara professor Ohlins uppfattning. Utskottsordföranden säger: Ni kan väl ändå inte tvivla på socialdemokraternas vilja att föra den fulla sysselsättningens politik? Nej, vi tvivlar inte på viljan men på förmågan. Att vi har skäl till det tror jag den situation som råder i dag mycket klart visar. Beträffande mervärdeskatten hänvisar herr Ekström till en expert som fick frågan: Hade skatten när den infördes ursprungligen någon inverkan på investeringsviljan? Vad man då bör beakta är under vilka omständigheter skatten infördes. Den infördes ju i det läge då omsen avlöstes av moms, vilket innebar en viss lättnad för företagen, särskilt med tanke på investeringar. När skatten sedan höjdes var det före en avtalsuppgörelse. Nu vill man mitt under en avtalsperiod ändra grundförutsättningarna, och det är ju helt annorlunda. Kommunerna skall kompenseras, säger man. Det är naturligtvis tacknämligt. Men eftersom ingen kan komma ifrån att betala räkningen för den utgiftspolitik som förs, tycker jag att det är det område där det finns minst anledning att kompensera. Hade man i stället sagt att man skulle kompensera exportindustrin eller den industri som har stark importkonkurrens skulle jag nog ha förstått det bättre. Sedan vill jag hänvisa till vad jag sagt i mitt anförande om kommunerna och överenskommelsen. Jag förstår mycket väl att det kan vara taktiskt att lägga upp det så som regeringen gjort. Man kan nämligen aldrig komma ifrån kostnaderna i kommunerna — så mycket vet jag om kommunalpolitik — men man kan skjuta dem på framtiden till en viss tid, och med ett sådant här agerande kan man kanske skjuta dem till efter nästa val. Beträffande besparingsutredningen sade herr Ekström att nu finns bara moderaternas recept kvar. Jag vet att herr Ekström medvetet överdriver — jag vill bara ha det antecknat till protokollet. Jag lyssnade till vad herr Burenstam Linder sade, och han tog visst inte tillbaka allt, som herr Ekström påstod.
Herr talman! Herr Ekström citerade en expert som hade varit på besök i vårt utskott. Är det vanligt att man gör det? I så fall, herr Ekström, skulle jag kunna citera ett antal experter, som gjort uttalanden om regeringspolitiken som ni ingalunda skulle vilja höra framförda här. Vilka kontakter tog de borgerliga partierna när det gällde deras olika skatteförslag? frågar herr Ekström. Till att börja med: Vem är det som regerar, regeringen eller oppositionen? Det är en rimlig fråga att ställa. Vidare skulle jag vilja fästa herr Ekströms uppmärksamhet på att vi faktiskt har föreslagit gång efter annan att det bör tillsättas en skatteutredning. Det är väl ett mycket fint förslag om att man skall träffas och resonera i sedvanlig demokratisk ordning om vilka förslag som bör läggas fram. Herr Ekström gjorde gällande att jag alltid kommer med en väldig kanonad av kritik mot regeringen. Förra gången vi debatterade, herr Ekström, hade jag faktiskt med — och det har jag haft tidigare också — ett litet berömmande stycke, men då var herr Ekström arg över det. Nu har jag strukit berömmet för jag tycker inte det har förtjänats. Jag har plockat bort det av just den anledningen. Och det var berättigat att göra det, när finansutskottets socialdemokratiska majoritet inte kan ge ett rimligt försvar för den socialdemokratiska politik som bedrivs. Min fråga, herr Ekström, hur ni kan ställa er bakom regeringen, innebär inte att ni har något försvar. Jag är medveten om att ni står bakom regeringen, men det behöver inte innebära att ni har något försvar utan bara att ni på sluttampen hakar på regeringens olika förslag och röstar för dem. För att komma med ett försvar behövs inte någon lång avhandling, som herr Ekström tycks tro. Det behövs bara en kontakt mellan beskrivning av läget och förslag till åtgärder. Herr Ekström hade mycket svårt att förstå skillnaden mellan skattesats och skatteinkomst. Det är i så fall allvarligt. Tror inte herr Ekström att det är möjligt att i en kommun höja skattesatsen så mycket att utvecklingen i den kommunen blir så dålig att kommunens skatteinkomster blir lägre än de annars skulle ha blivit? Tror herr Ekström att en kommun som höjde sin skattesats till t.ex. 35 kronor skulle få någon vidare utveckling? Jag talar för övrigt inte om företagsvinster utan om de allmänna inkomsterna för enskilda och andra i kommunen. Tror herr Ekström att de skulle öka om skattesatserna blev mycket höga? Nej, i stället skulle inkomsterna minska så allvarligt att det skulle bli lägre skatteinkomster på grund av de höga skattesatserna. Har det inte t.ex. stått i tidningarna om hur olika företag tvekar att flytta till Örebro därför att de anställda inte är pigga på att komma dit på grund av att kommunalskatten är för hög. Jag tror att man mycket lätt hamnar i den belägenheten att skattesatsen är så hög att skatteinkomsterna blir lägre än de skulle behöva bli. Det är djupt oroande om socialdemokraterna ännu inte har insett detta.
Herr talman! Herr Burenstam Linder fattade nog inte riktigt det resonemang som jag förde, nämligen att om man sänker skatten i en kommun och därmed även för bolag skulle man därmed kunna åstadkomma en sådan ökning av de beskattningsbara vinsterna att kommunen skulle kunna erhålla en större skattekaka än genom en högre utdebitering. Jag har vidare sysslat så länge med kommunalpolitik att jag vet att det finns gränser för hur hög en kommunal utdebitering kan vara. Det är därför som den utredning om kommunernas ekonomi som nu pågår bl.a. har fått till uppgift att undersöka om det finns möjligheter att sätta ett tak för den kommunala utdebiteringen. Det är väl inte oppositionen som regerar, säger herr Burenstam Linder. Nej, men i den här debatten verkar det ibland som om ni tror att Ni regerar. Ni underkänner allt som görs från socialdemokratiskt håll. Herr Burenstam Linder talar vidare om skatteutredningen. Det var verkligt intressant, och nu måste jag anknyta till vad som har sagts tidigare i dag. När riksdagen den 8 december i fjol beslutade om skatteutredningen var den borgerliga oppositionen mån om att agna betet, så att ni skulle få med vänsterpartiet kommunisterna, genom att säga att i skatteutredningen skulle samtliga riksdagspartier vara företrädda. Kommunisterna dög bra! Vidare skulle jag vilja hänvisa herr Löfgren till vad som sägs på s. 23 i utskottsbetänkandet rörande uttalande om regional balans att utskottet vill ”åter understryka att regional balans självfallet kvarstår som ett mål för den ekonomiska politiken och att något särskilt uttalande härom inte erfordras. Vad som anförts i den reviderade finansplanen om det angelägna i att skapa tillräckliga sysselsättningsalternativ inom den egna regionen understryker detta.” Jag tror att vi skall sluta att diskutera vem som känner mera för den regionala balansen och vem som känner mindre för den. Herr Axel Kristiansson säger att när man förra gången höjde arbetsgivaravgiften skedde det före en avtalsrörelse. Jag vill framhålla att konjunkturläget är särskilt avgörande för om en sådan åtgärd kan vidtagas. Nu bedömer vi den uppåtgående konjunkturen vara av sådan styrka, att det vid årsskiftet skall vara möjligt att finansiera en del av sänkningen av den direkta skatten på detta sätt. Överenskommelsen med kommunerna anser vi vara av synnerligen stort värde. Det är väl första gången egentligen som man på riksplanet har lyckats åstadkomma ett sådant samband med kommunerna.
Herr talman! Jag har, herr Ekström, inte talat om några bolagsskatter. Jag påstår att den allmänna skattesatsen i ett samhälle och i en kommun kan bli så hög att utvecklingen försämras och skatteinkomsterna minskar. Jag vet inte varifrån herr Ekström får talet om bolagsskatterna. Herr Ekström beklagade sig över att oppositionen gav ett intryck av att regera i denna debatt. Om så är fallet, herr Ekström, beror det på att vi har de starkare argumenten. Och dem har vi på grund av att ni t.ex. inte har lyckats förena de synpunkter på det ekonomiska läget som ni framför i utskottsbetänkandet med de förslag som har framlagts av regeringen. Hur kan t.ex. herr Brandt, som jag ser har kommit in i kammaren, förklara uttalandet i Veckans Affärer den 4 maj om att socialdemokraterna aldrig kan tänka sig att öka företagsbeskattningen — sedan må de som står till vänster säga vad som helst — när herr Brandt några dagar senare är med på regeringens nya giv? Min uppgift är ju att granska det betänkande som den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet har kommit med. Den principiella slutsats man därav drar är att ni inte har lyckats att åstadkomma ett rimligt försvar för regeringens ekonomiska politik så att medborgarna i detta land kan få en känsla av att det i detta avseende ansvariga riksdagsutskottet klart ser riktlinjerna för den ekonomiska politik som är tänkt.
Herr talman! Vad jag i mitt anförande sade om arbetsgivaravgiften var att man visst kunde tänka sig en sådan såsom ett konjunkturinstrument men att den måste användas vid rätt konjunktur. Eftersom utskottets ordförande här har hänvisat till experter, som har varit föredragande i utskottet, skulle också jag kunna hänvisa till experter som sagt ungefär detta. Arbetsgivaravgiften infördes första gången när omsen avlöstes av momsen, och denna avlösning betraktades som fördel för företagsamheten. När den höjdes till 2 procent skedde det före en avtalsuppgörelse. Nu höjer man den mitt under en avtalsperiod, detta är en väsentlig skillnad. Herr Ekström påstår att det är beräknat att det skall råda en god konjunktur när bestämmelsen om den nya arbetsgivaravgiften träder i kraft. Men helt naturligt reagerar företagarna redan nu inför denna avgift, och skador kan ha skett innan vi kommer fram till ikraftträdandet. Vad herr Ekström säger om värdet av överenskommelsen med kommunerna är förvånande. Om det hade varit statsministern — han står här framför mig — som sagt det, hade jag inte förvånat mig, för han har rimligen inte någon erfarenhet av kommunalt engagemang, vilket herr Ekström har. Men när herr Ekström såsom gammal erfaren kommunalman så kraftigt betygar värdet av denna överenskommelse så undrar jag om inte partilojaliteten ändå har fått övertag på herr Ekströms sunda förnuft såsom kommunalman. Jag tror — såsom också i viss mån erfaren kommunalman — att överenskommelsen i realiteten betyder ingenting. Återhållsamheten är säkert starkt förankrad bland de ansvariga kommunalmännen, och de kan aldrig trolla bort några kostnader, i varje fall kan de aldrig komma ifrån kostnader som åläggs kommunerna. De kan möjligen förskjuta dem, eller ta ut dem på annat sätt, t.ex. i form av avgifter som rimligen inte är lättare att bära för medborgarna. Detta är det slutliga resultatet, och jag har under hela den debatt som förevarit inte kunnat förstå det stora värde statsministern har fäst vid denna överenskommelse, som för övrigt naturligtvis hade varit precis lika aktuell, oavsett det här skattepaketet.
Herr talman! För att inte riskera att överskrida tiden för min replik skall jag inskränka mig till ett par ord beträffande vad herr Ekström sade angående ikraftträdandet av den löneskatt som nu är aktuell och de vådor den kommer att ha. Vi är fullt medvetna om — jag tror att de allra flesta är på det klara med det — att den höjda löneskatten inte träder i kraft i morgon utan den 1 januari nästa år. Men de företag som betraktar löneskatten som en väsentlig black om foten vet redan nu vad det kommer att betyda för dem under nästa år. Det kommer att ytterligare minska deras möjligheter att göra sin rörelse lönsam; man skall ju också bära den lönekostnadsökning som man har åtagit sig genom de avtal som har slutits. Många kommer att betrakta den höjda löneskatten som en anledning till att verkligen ifrågasätta, om man kan behålla den arbetskraft som man redan nu kanske har vissa svårigheter att sysselsätta. Därför har den höjda löneskatten en rätt stor betydelse för den framtida utvecklingen, och det skulle vara beklagligt, om den i nuvarande läge skulle medverka till att en hel del människor mister sina sysselsättningar.
Herr talman! Herr Burenstam Linder ifrågasatte i ett tidigare anförande, om det är korrekt att jag åberopade vad en expert hade anfört i utskottet. Herr Burenstam Linder observerade väl ändå att jag inte alls namngav vilken expert det var, om det var en expert ifrån kanslihuset, någon professor eller en företrädare för konjunkturinstitutet. Jag nämnde bara att vi hade haft hearings och att en expert hade anfört vissa synpunkter. Det är inte någon indiskretion. Herr Burenstam Linder fortsätter att säga att givetvis har reservanterna de starkare argumenten för den ekonomiska politiken i fortsättningen. Om man under årens lopp i det här landet hade följt den borgerliga oppositionens goda råd undrar jag var vi hade varit någonstans. Ni har nog alltid tyckt att ni har haft de starkare argumenten. Men underligt nog har ni, när det gått någon tid och ni har sett hur verkligheten blivit, ofta accepterat våra förslag. Herr Kristiansson i Harplinge ifrågasatte värdet av överenskommelsen med kommunerna och landstingen, och han kunde inte förstå hur jag såsom kommunalman kunde finna överenskommelsen så värdefull. Vi har ju ändå, herr Kristiansson i Harplinge, på den kommunala sidan tagit i anspråk en alltför stor del av samhällskakans tillväxt under de gångna åren. Ökningen av kommunala investeringar har varit över 10 procent, och det gäller nu — det är väl den uppgift bl.a. utredningen om kommunernas ekonomi har — att se efter vilka möjligheter som finns att i fortsättningen samordna samhällsverksamheten, vilket organ som är det mest ändåmålsenliga för varje samhällsuppgift. Skall en viss verksamhet skötas på riksplanet, av landstingen eller av primärkommunerna? När 1970 års skattereform kritiseras, skall man ändå komma ihåg att anledningen till att den inte givit det resultat som vi hoppades var att kommunalskatten under de två senaste åren i genomsnitt har ökat med 3 kronor per skattekrona. Det finns en gräns för höjningar! Allt detta talar för att vi måste behandla samhällsekonomin som en enhet. Därför är det inte underligt, herr Kristiansson i Harplinge, att jag som sysslat med kommunala frågor i många år betraktar det som nödvändigt att vi verkligen inser värdet och nyttan av det kommunala sambandet på det här området och den överenskommelse som träffats.

Herr talman! Efter den långa inledande partiledardebatt som tidigare i dag förevarit, bl.a. med anledning av skatteutskottets betänkande nr 32, skall jag begränsa mig till att motivera de reservationer som centern har fogat till utskottets betänkande. Allra först vill jag, herr talman, emellertid framföra några kritiska anmärkningar mot behandlingen av denna fråga i skatteutskottet. Genom att Kungl. Maj:ts proposition nr 95 kom i riksdagens slutskede fick utskottet arbeta under hård tidspress. De många turer som från regeringens sida kom att känneteckna uppläggningen av denna fråga gjorde att utskottet i sista skedet fick fatta beslut med ett minimum av sakuppgifter. Beträffande verkningarna av arbetsgivaravgiften fick vi i utskottet inga uppgifter alls. Jag måste säga ifrån att en sådan ordning inte är acceptabel. Man har talat om turer och om tuvhoppning i den här frågan, och nog har jag haft en känsla av att regeringen har svajat någonstans ute på ett gungfly till dess att herr Hermansson kastade ut räddningslinan och halade in regeringen på fastare mark. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till skatteutskottets ordförande herr Brandt: Varför gick regeringen ifrån sitt huvudförslag om höjd moms, och varför gick inte regeringen konsekvent fram med det förslaget till riksdagen och drog konsekvenserna av riksdagens beslut, vilket det än hade blivit? Jag tror att respekten för allvaret i regeringens förslag skulle ha tjänat på det. Om regeringens förslag var så väl genomtänkt och förnuftigt i alla delar, varför flydde då regeringen innan ens momsförslaget fick prövas i vår lagstiftande församling? Min fråga till herr Brandt är: Ville man vinna saken eller ville man bara regera? Menade regeringen något allvar med sitt förslag? Varför vi i centern inte kunnat acceptera en höjning av vare sig mervärdeskatten eller arbetsgivaravgiften har herr Fälldin redan redogjort för. Det framgår också av våra reservationer till skatteutskottets betänkande. Centern finns med på tolv reservationer, och jag skall anföra några synpunkter i anledning av dessa. En skatteomläggning av det slag som föreslagits i propositionen skulle leda till en kraftig höjning av levnadskostnaderna för de enskilda hushållen. Att ovanpå de prisstegringar som vi har haft i vårt samhälle under den senaste tiden också komma med en höjning av momsen, det kan vi i centern inte lämna vår medverkan till. Inte minst gäller detta i fråga om konsumenternas grundläggande förnödenheter. Vi kan heller inte acceptera regeringens förslag till höjning av arbetsgivaravgiften. En sådan höjning får, som den socialdemokratiska majoriteten i skatteutskottet själv har konstaterat, återverkningar på näringslivet. Den kan bromsa konjunkturuppgången och den kan påverka sysselsättningen genom ökad arbetslöshet. Med de uppenbara konsekvenserna måste vi också avvisa det förslaget. De i propositionen föreslagna ändringarna i skattesystemet innebär inte någon egentlig skattelättnad om man tar hänsyn till effekten av de höjningar av punktskatterna som samtidigt föreslås. I verkligheten tar finansminister Sträng in mera pengar skattevägen i form av nya punktskatter än vad han använder för sänkning av de direkta skatterna. Dessutom skulle skattelättnaden bli störst för människor i inkomstlägena 35 000-70 000 kronor, och där träffar man definitivt inte de låginkomstgrupper som vi i centern i första hand vill sänka skatterna för. En revision av skattesystemet framstår för oss inom centern som mycket angelägen, men fördelningen av skattebördan får inte förskjutas till nackdel för låginkomstgrupperna. Den utredning om vårt skattesystem som vi begärde i höstas och som riksdagen också beslöt kommer att pröva en sådan revision av skattesystemet. I en gemensam motion har centern och folkpartiet begärt att denna utredning med förtur skall behandla vissa frågor på skatteområdet. Det gäller en förbättring av barnfamiljernas situation, avskaffande av den faktiska sambeskattningen, införande av hemmamakebidrag, införande av inflationsskydd i skattesystemet och justering av marginaleffekterna i skatteoch bidragssystemet. Herr Sundkvist, som finns antecknad längre ned på talarlistan, kommer i sitt anförande att närmare redogöra för innebörden och verkningarna av regeringens förslag i fråga om skatteskalorna. Det jag nu har berört har sin motsvarighet i reservationerna 1, 2 och 3 som finns fogade till skatteutskottets betänkande nr 32. I regeringens förslag ingår också en höjning av skatten på tobak, sprit, vin och maltdrycker. Det är konsumtionsvaror som riksdagen med jämna mellanrum får vidta prisjusteringar på för att de inte skall bli billigare jämfört med andra konsumtionsvaror. Det brukar vara finansministerns egen motivering för höjningar på de varorna. Inom centern och folkpartiet har vi ansett oss kunna acceptera dessa höjningar, bl.a. av sociala skäl. Därmed skapas ett visst utrymme för en höjning av barnbidraget med 120 kronor per år, en höjning som vi tror är ytterst välmotiverad med hänsyn till de ökade levnadsomkostnader som särskilt hårt har drabbat barnfamiljerna.

Denna förändring föreslår vi i reservationen 4. Nr 94 Däremot motsätter vi oss föreslagen höjning av priset på bensin med Tisdagen den 10 öre och på brännolja med 8 öre. En sådan höjning anser vi inte 30 maj 1972 acceptabel, i all synnerhet som inte en enda krona därav är avsedd att gå ——L — till våra vägar. Därtill skulle skatten på motorbränslen få kännbara Den ekonomiska ekonomiska återverkningar med tyngdpunkten för människor i de delar politiken, m.m. av landet där man har långa reseoch transportavstånd, främst glesbygden. Det är skälet till att vi går emot denna skattehöjning, vilket också framgår av reservationen 6. Som jag redan framhållit innebär regeringens förslag inga egentliga skattelättnader. Möjligen kan man tala om en omfördelning mellan direkt och indirekt skatt. Kvar står också verkningarna i skattepuckeln i inkomstläget 30 000 kronor, där de olyckligt kombinerade avtrappningsreglerna i det socialpolitiska trygghetssystemet skärper beskattningen. När vi nu äntligen har lyckats förmå regeringen och finansministern att tillsätta en ny skatteutredning över hela det skattepolitiska fältet, varför lägger man då fram detta i hast tillyxade förslag som vi nu diskuterar, med de konsekvenser som det medför? Varför inte låta den tillsatta utredningen i lugn och ro ta upp skattesystemet i hela dess räckvidd?

Det är tilläggsdirektiv som vi önskar att den tillsatta skatteutredningen skall få. Detta är kontentan av vårt yrkande i reservationen 8. Konstruktionen av vårt skattesystem har en del rent automatiska verkningar. En inflationistisk utveckling av samhällsekonomin — och det är vi inte helt främmande för i vårt land — leder också till skärpningar i skattetrycket för de flesta inkomsttagarna utan att de fått några reella inkomstökningar. Svenska folkets rätt att sig självt beskatta får inte förvandlas till en formsak. Medborgarna skall själva genom beslut i riksdagen bestämma skattetryckets höjd, och det skall inte ske automatiskt genom inflation och genom penningvärdeförsämring. Synpunkter på denna fråga har vi framfört i reservationen 10. I våra reservationer i övrigt vid skatteutskottets betänkande nr 32 har vi tagit upp frågor om beskattningen av folkpensionärernas extra inkomster, frågan om de faktiskt sambeskattade, förvärvsavdragen för äkta makar bl.a. i jordbruk samt en differentiering av momsen på viktiga baslivsmedel, i första hand nu på mjölken. Alla dessa frågor kommer herr Josefson i Arrie att närmare utveckla i sitt anförande senare i dagens debatt. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de vid skatteutskottets betänkande nr 32 fogade reservationerna 1,2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 och 18.

Herr talman! Med mitt inlägg i den här debatten vill jag först och främst klargöra dels varför folkpartiet avvisar regeringens skattepaket, 133 dels vad vi anser att man bör göra i stället. Den naturliga utgångspunkten är givetvis de reservationer som vi tillsammans med centerpartiet och i huvudsak också moderata samlingspartiet avlämnat i skatteutskottet. Först varför vi säger nej. Regeringens förslag innehåller tabeller om hur mycket den direkta statsskatten skulle sänkas i olika inkomstlägen, men det man inte talar om är att detta för det stora flertalet skattebetalare äts upp av de fördyringar som uppkommer genom ökade punktskatter och avgifter. Om detta borde vi inte behöva träta. Regeringsförslaget sänker inte skatterna. Det medverkar till en viss omfördelning mellan det direkta och det indirekta skattesystemet, och för ett flertal blir det ingen förändring. I vissa fall blir det t.o.m. skattehöjning. Problemet med de höga marginalskatterna löser man inte med regeringsförslaget. Den nedpressning med 3 procentenheter som föreslås är en ringa tröst för den stora gruppen inkomsttagare runt 30 000 kronorsstrecket som 1970 fick vidkännas marginalskattehöjningar med ca 10 procentenheter på ett bräde. Regeringens skatteförslag tar heller inte fasta på kritiken över de samlade, ofta orimligt höga marginaleffekterna i skatteoch bidragssystemet. Där görs ingenting. Här spelar reglerna om bostadstilläggen en stor roll. Som reglerna år 1972 utformats, drabbas en barnfamilj med en årsinkomst på 30 000 kronor, där en i familjen arbetar, av en marginaleffekt på 97,2 procent av en inkomstökning. Nu föreslås i annat sammanhang ändrade regler för bostadstilläggen, som något förbättrar situationen för barnfamiljerna. Men fortfarande blir avbränningarna på en inkomstökning så stora att många kommer att fråga sig om det lönar sig att arbeta och förtjäna mer. För pensionärerna blir det i många fall fortfarande bara 10 kronor kvar av en intjänad hundralapp. Om inkomsten i en tvåbarnsfamilj med 36 000 kronor ökar med 10 procent, dvs. med 3 600 kronor, blir det enligt det nya förslaget bara ca 500 kronor kvar efter direkt skatt och bortfallna bidrag. Stiger priserna som förut med 4 å 5 procent per år, blir det ingenting kvar som kan sägas höja familjens standard. Det blir i stället en minskning! Ett skattesystem, som leder till en minskning på 2—3 procent av en familjs reala konsumtionsstandard vid en löneökning på 10 procent, kan vi inte acceptera. I en artikel av en ekonom i Dagens Nyheter i förra veckan beskrivs barnfamiljernas pressade situation så här: Med det skatteoch bidragssystem vi har ligger det utom möjligheternas gräns för en mycket stor del av barnfamiljerna med låga eller mellanstora inkomster att ”för egen maskin” uppnå en realinkomstökning. Förut talade vi om nyrika, nu talar vi om nyfattiga. Det är framför allt barnfamiljerna som det gäller. DN-artikeln som jag åberopade hade en mycket illustrativ tabell, som nu återges på kammarens TV-skärm. Tabellen visar hur den reala disponibla inkomsten, som familjer med endast en förvärvsarbetande får, procentuellt förändras vid en nominell löneökning på 10 procent och med en prisstegring på 4,5 procent. Några kommentarer i all korthet: Barnlösa får något plus, högre vid en inkomst på 63 000 än vid 10 000 och 30 000. Barnfamiljer får redan vid små inkomster försämringar vid en inkomstökning. Strecket som skiljer plus från minus upplevs som en vallgrav. Det skiljer effektivt ut barnfamiljerna från övriga. Många upplever sig som infångade i en fälla! Detta är alltså regeringens s.k. lösning av marginalskatteproblemet. Den föreslagna omläggningen lämnar inte några väsentliga bidrag för att vare sig trygga eller förbättra standarden för de sämst ställda i samhället eller för att åstadkomma ett skattesystem, som inte hårt klämmer åt de s.k. knegarna, de förvärvsarbetande i vanliga inkomstlägen. Men därutöver återstår ju en rad andra viktiga frågor och problem olösta med regeringsförslaget. Regeringen fortsätter t.ex. att nonchalera ensamstående med barn och hemmafrufamiljer, om de har särskilt låga inkomster. Just dessa vägrar socialdemokraterna det med individuell beskattning förknippade övergångsstödet. Likaså får mindre företagare, handlare, bensinstationsinnehavare, hantverkare och liknande fortfarande vänta på individuell beskattning, trots att båda makarna arbetar i rörelsen. En annan förstarangsfråga, som vi begärt att få löst, finns inte heller med i regeringsförslaget, och utredningen får inte ens över huvud taget syssla med den. Det gäller de problem som hänger samman med att inflationen automatiskt höjer skatten också på inkomster som inte medför ökad köpkraft.

Är det för att indextekniken är oprövad? Det är i så fall fel! I Danmark, Holland och Schweiz har man inflationsskydd. Är det rädslan för att det enbart gynnar höginkomsttagare? Det påstår ni ju i braskande annonser och i tillrättalagda artiklar av socialdemokratiska spökskrivare. Det sade också herr Sträng här tidigare i dag. Men detta är fel! Ni konstruerar en teknik och ett förslag som får de konsekvenserna och säger att det är vårt förslag. Vi har aldrig sagt att vi vill gynna höginkomsttagarna med inflationsskydd. Vi vill skydda alla skattebetalare så att de inte automatiskt skall behöva betala högre skatteprocent bara för att det är inflation. Finansministern måste ju också veta att skattesystemet har regressiva inslag som gör att en indexreglering tvärtemot vad som påstås inte gynnar högre inkomsttagare mera utan mindre. I det pressmeddelande som regeringen lämnade den 20 april sägs att sänkningen av den direkta statsskatten ger den största reduktionen i procent för årsinkomster upp till 25 000 kronor och i absoluta belopp för dem som har årsinkomster mellan 35 000 och 70 000 kronor. Det blir alltså bäst för alla. Jag skulle lika gärna kunna vända på det och räkna i botten med kronor och i högre lägen med procent. Då blir det med regeringens förslag sämst för alla. Så räknar regeringen gentemot oss. Men jag tycker inte det är värdigt den seriösa prövning som vi skall ägna oss åt i det här huset. Ett inflationsskydd är dessutom över huvud taget inte någon skattesänkning, utan det är ett skydd mot den skattehöjning som kommer efter det att riksdagen har fattat sitt beslut. Är det inte så, herr finansminister — jag talar här till protokollet — att det är bekvämt att få plocka av skattebetalarna nära 1 miljard kronor mer per år än vad vi här i riksdagen har givit rätt till? De huvudsakliga skälen för vårt nej till skattepaketet är alltså: Det blir för de flesta inga lättnader. De orimliga samlade marginaleffekterna görs det ingenting åt. Inflationsskyddet har helt uteslutits, även för utredningen. Regeringsförslaget är ett hastverk som knåpats ihop utan möjligheter till insyn och påverkan från t.ex. de stora löntagarorganisationerna och andra intressenter utanför riksdagen. Den finansiering som regeringen föreslagit är olämplig i nuvarande konjunkturläge och hotar sysselsättningen i många företag och branscher. Höjd bensinskatt gör det extra dyrt för dem som bor i glesbygd. En skattereform värd namnet måste till allt väsentligt finansieras genom ökad tillväxt i samhällsekonomin och genom att den offentliga sektorn dämpar sin expansion. Det är i och för sig värdefullt att kommunerna nu håller tillbaka sin expansion, men staten måste lära sig att spara själv också! När det har avslöjats hur litet skattepaketet har att ge skattebetalarna har framför allt statsministern gjort uppgörelsen med kommunerna till det centrala. Den är unik, har han sagt. Ja, den är unik. En uppgörelse brukar ju ge båda parter något väsentligt substantiellt. Det unika här är att så inte sker. Staten lovar inte kommunerna att hålla inflationen i schack och inte heller att lyfta av kommunerna kostnadskrävande uppgifter. Staten lovar inte heller att spara själv. Och kommunerna kan när som helst utan sanktionsåtgärder höja skatter och avgifter. Uppgörelsen är i sanning unik. En förhandlare som blåser upp en så tom uppgörelse till något stort skulle uppriktigt sagt bli utskrattad. För oss stod det tidigt klart att 1970 års skattereform inte skulle ge de förväntade resultaten. Därför begärde vi redan förra året att en ny skatteutredning skulle tillsättas. Så beslöt också riksdagen. Först efter nära ett halvt år kommer direktiven till utredningen. Ännu har inte utredningen sammanträtt. Det är ett anmärkningsvärt sätt att förfara; i stället för att snabbt tillsätta den utredning som riksdagen har begärt förhalas den, och regeringen gör sitt eget förslag. Har man inget sinne för att just skatterna t.o.m. enligt grundlag skall bestämmas av riksdagen, har man inget sinne heller för de nya strömningarna i tiden? Nu kräver ju folket att så många som möjligt får vara med och säga sin mening. En minoritetsregering har dessutom särskild anledning att lyssna på andra och inte vara sig selv nok. Förslag som berör skattesystemet bör behandlas på sedvanligt sätt inom utredningen. Det är också utredningen som har att planera för i vilken takt olika förslag inom utredningens ram bör läggas fram. Då kan man också beakta kraven på remissförfarande, krav som stöds av betydande löntagarorganisationer — även om finans ministern i dag gjorde remissförfarandet till ett mycket betydelselös instrument, ungefär som om ingenting vettigt skulle kunna komma fram genom att andra människor blir delaktiga i arbetet. De direktiv utredningen nu till sist har begåvats med är synnerligen snäva. Rädslan för att låta utredningen arbeta förutsättningslöst och obundet är särskilt framträdande. En skatteutredning bör själv ha möljlighet att undersöka vilka förändringar man kan göra i olika delar av skattesystemet. Därför bör den självfallet noga få pröva frågan om lämpligheten av s.k. differentierad mervärdeskatt eller andra åtgärder som syftar till motsvarande avlyftningar av momsbelastningen på viktiga livsmedel. Det är givetvis riktigt som det har sagts i debatten, att en skatteutredning med en ambition att föreslå verkliga lättnader i beskattningen för flertalet kräver avsevärd tid. Först gäller det att göra delreformer, som är positiva och som därigenom bidrar till att göra hela skattesystemet resursskapande. Det gäller också att effektivare bekämpa skattefusket. På den vägen kan också trycket lätta för de lojala skattebetalarna.

Inte ett ord sägs i direktiven om att dessa viktiga frågor skall behandlas av utredningen. En skattereform värd namnet torde till sina verkningar bli så omfattande att den för sitt genomförande kräver en långsiktig planering för att få fram de nödvändiga resurserna. Var och en som sysslat med skattesystem vet att man inte gör något bra över en kafferast. Hastverket 1970 var dåligt. Hastverket 1972 är dåligt. Nu behövs ett långsiktigt tänkande och inte det ständiga plottrande som bär Strängs märke. Sedan finns det frågor, där snabba justeringar är ytterst angelägna och som utredningen kan behandla med förtur. Det gäller inte minst inflationsskyddet och sådana ändringar av marginaleffekterna i skatteoch bidragssystemet som gör det lönande att arbeta och därmed bidrar till ökade resurser. Det gäller också faktisk sambeskattning och hemmamakebidrag. Till sist några ord, herr talman, om handläggningen av de viktiga skattefrågorna. Från socialdemokratiskt håll på hög nivå har framförts beskyllningar om ohederlighet, oförskämdhet och manövrerande, och allmänheten måste därför undra vad det egentligen är som händer i vår gamla hedervärda riksdag. Det är därför viktigt att skapa klarhet kring vad som har hänt, och jag vill till kammarens protokoll få läsa in de frågor som föranlett alla dessa äreröriga beskyllningar.

Om dessa frågor blev tillfredsställande besvarade, skulle de i någon mån kunna belysa verkningarna för de enskilda människorna. Svar på frågorna lämnades den 17 maj, några få minuter innan beslut fattades i ärendet. Efter regeringens presskommuniké om arbetsgivaravgiften behandlades regeringsförslaget med momsen vid två tillfällen i utskottet. Det framgår av protokollen att vid det andra sammanträdet yrkades bifall till förslaget med momsen. Vid det tredje sammanträdet yrkades bifall till förslaget om arbetsgivaravgiften. Vid det fjärde sammanträdet fattades slutgiltigt beslut om denna. Då detta behandlades fanns icke ett enda ord skrivet som underlag, ingenting om verkningarna på t.ex. sysselsättningen, investeringsviljan, exporten och handelsbalansen. Dessa verkningar har ju ändå enligt utskottsmajoritetens skrivning oroat även majoriteten. Då hearing begärdes med olika organisationer för att få verkningarna i någon mån belysta på den korta tiden, avvisade socialdemokraterna detta krav. Beslut fattades av socialdemokraterna om miljardkonsekvenser för samhället, om ekonomisk påverkan på enskilda människor utan att ett enda ord fanns till belysning av vad det gällde. Jag har, herr talman, velat lämna den här redogörelsen för kammaren, eftersom vi här är vana vid att kammarens ledamöter kan lita på att man inom utskotten noga granskat de ärenden som går till beslut i kammaren. Någon sådan noggrann förberedande behandling har icke skett i detta fall. Därtill har icke funnits tid och icke material. Enligt offentliga uttalanden skulle utskottet ha fått massor med material. Detta är alltså icke med sanningen överensstämmande. Statsministern har i TV uttalat, att han hoppades att man inte mera skulle få uppleva den här sortens manövrerande i utskott. Jag vill säga, herr talman, att jag hoppas att riksdagsmän i alla tider kommer att kräva möjligheter att få belyst hur verkningarna blir av vad de uppmanas göra. Det har sagts — också i TV — att det är oförskämt att ställa sådana här frågor.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
Herr talman! Moderata samlingspartiet har under gångna år riktat en hård kritik mot det höga skattetrycket i vårt land. Tyvärr är det ju så att Sverige skiljer ut sig i en icke smickrande grad från de övriga västeuropeiska staterna, varför det är nödvändigt med en ändring, om vi skall kunna behålla vår konkurrensförmåga i framtiden. När vi i vårt land tar ut i genomsnitt i marginalskatter inte mindre än 51,5 procent och om vi håller på i samma takt under 1970-talet som vi gjort under 1960-talet, så kommer genomsnittssiffran att vara uppe i inte mindre än 78 procent år 1980. Mot den bakgrunden är det nödvändigt att denna utveckling stoppas. Grunden till vårt höga skattetryck ligger i de alltför höga offentliga utgifterna. Stat och kommun har stora krav på medborgarna. Man frågar inte efter om de enskilda familjerna kan avstå en så stor del av sina inkomster till skatter. Det har blivit en fullständig karusell med höga skatter och bidrag — bidrag som ofta skapas för att människorna skall kunna betala de höga skatterna, som nu träffar den stora allmänheten. Det hårda skattetrycket är icke längre något exklusivt för de stora inkomsttagarna. Det är något som i särskilt hög grad drabbar de vanliga inkomsttagarna. Bidragen blir meningslösa när det blir allt tydligare att de som får dem också måste betala dem. När inkomsttagare i 30 000 kronorsklassen har en marginalskatt som innebär att de av en löneökning på 100 kronor måste betala 60 kronor i skatt har man gått för långt. Ännu värre blir det när man sätter detta i samband med det bidragssystem som vi har. Bortfallna bidrag i kombination med hög marginalskatt gör ofta att det av en löneökning inte blir kvar mer än ca 10 procent. Skrämd av dessa förhållanden och den kritik som riktats mot vår skattepolitik har regeringen nu i all hast utan att fråga någon annan — inte heller några arbetsmarknadsorganisationer — yxat ihop ett skatteförslag. Man lägger visserligen fram ett förslag om ändring av den direkta skatten men tar samtidigt igen mer i en annan form. Den här gången innebär skatteförslaget att det totala skattetrycket ökar med ca 500 miljoner kronor om året. Verkningarna av 1970 års skattebeslut kom snabbare än t.o.m. vi inom vårt parti hade trott. Moderata samlingspartiet yrkade avslag på detta förslag, då vi förutsåg att verkningarna skulle bli de som nu har framkommit. Samma fel finns i det förslag som i dag föreligger. Det blir inga skattesänkningar — det blir en omfördelning som kommer att drabba i alldeles särskilt hög grad dem som lider mest av prisstegringarna, nämligen bamfamiljerna. Det var därför jag begärde upplysningar om inflationsverkningarna genom 1970 års skattebeslut, men jag fick inga sådana upplysningar, och vi utarbetade då ett eget exempel. Det framgår av den tabell som jag nu visar på TV-skärmen. Vi har tagit en liten inkomsttagare — en inkomsttagare med familj som tjänar 25 000 kronor. Det har ju sagts här tidigare att det är sådana inkomsttagare som skulle få nytta av skatteförslaget. Av tabellen framgår att han redan 1973 och 1974 kommer att få behålla en mindre del av inkomsterna än han gör under år 1971. Detta visar verkningarna av det förslag som vi har hört både statsministern och finansministern stå här och prisa för att det i alldeles särskilt hög grad gynnar de små inkomsttagarna. Moderata samlingspartiet har nu som så många gånger tidigare krävt tillsättandet av en besparingsutredning för att komma till rätta med de hastigt stigande offentliga utgifterna. Man synes nu även på regeringssidan begripa att detta är nödvändigt. Man säger att man har träffat överenskommelse med Kommunförbundet, vilken innebär en rekommendation att kommunalskatterna inte skall stiga under de närmast framförliggande åren. Jag har då anledning fråga: Vad är det som kommunerna har fått genom denna s.k. överenskommelse? Efter vad jag förstår är det ingenting annat än att kommunerna har gått med på att det läggs en ytterligare belastning på kommunerna, som svarar mot ökningen av momsen till 20 procent enligt regeringens första förslag. Samtidigt är man emellertid på regeringssidan ytterligt angelägen om att framhålla att kommunerna skall ha kvar sin självbestämmanderätt och att kommunerna inte kan dirigeras. Jag tycker emellertid att det ligger en bluff i denna överenskommelse, eller också bortser man från den demokratiska rätt kommunerna har att även i fortsättningen bestämma över sina förhållanden. Om det var så lätt att sätta stopp för kommunernas utgiftsökningar så frågar jag mig varför man inte tidigare har använt sig av den vägen. Vad man emellertid har alldeles särskild anledning fråga är, varför det inte går att förhindra den våldsamma ökningen av de statliga utgifterna. Naturligtvis finns det många möjligheter att komma till rätta med den utvecklingen, bara man vill. Men det är tydligen en medveten linje i den socialdemokratiska politiken att man vill disponera över de av folket genom hårt arbete intjänade pengarna. Man tror sig begripa bättre än de många svenska hushållen hur pengarna skall disponeras. Det är den utvecklingen som måste brytas, om människorna skall få det bättre, om vi skall bli starkare i konkurrenshänseende, öka tillväxttakten i vårt samhälle och förstora den gemensamma kaka vi skall dela. En tillväxt på bara 1 procent ytterligare skulle innebära att vi om några år hade 5 miljarder mer i skatteinkomster till staten, och de pengarna kunde då användas antingen till skattesänkningar eller till nya reformer. Men regeringen tror inte att det går. Det hörde vi av finansministern, som sade att det är ett falsarium att påstå att en ny utredning skulle kunna anvisa vägar till en skattesänkning. Där har alltså svenska folket fått besked om hur det kommer att gå i fortsättningen, om vi alltjämt kommer att ha kvar en socialdemokratisk regering! Det är därför som vi i vårt parti menar att det är nödvändigt att vi får en resursvänlig politik. Då kommer vi både att kunna sänka skatterna och att genomföra nya reformer. I detta sammanhang måste vi också komma till rätta med sådana skattehöjningar som nu sker, trots att riksdagen inte fattar några beslut om dem. Jag tänker här på den inverkan som prisstegringen har på skatternas höjd. Sedan riksdagen fattat beslut om ett visst skatteuttag kommer inflationens verkningar och höjer skatteuttaget ytterligare, och det är inte rimligt. Vi har därför i en reservation krävt att ett system för indexreglering införs redan från den 1 januari 1973. Detta är inte något system för skattesänkning utan ett system för att förhindra att skatterna ökar utan riksdagsbeslut. Enligt utredningsdirektiven får utredningen inte heller syssla med detta problem. Inflationen har blivit finansministerns bäste bundsförvant. Den extrainkomst man får genom inflationen har man tydligen med den socialdemokratiska politiken inte råd att avstå från. Det är mot denna bakgrund vi inom moderata samlingspartiet menar att det finns all anledning att redan nu fatta ett beslut om att det inte får fortsätta så. Vi kan inte finna annat än att man även bör besluta om att ta bort den faktiska sambeskattning som förekommer när det gäller äkta makar som gemensamt sköter en affärsrörelse eller ett jordbruk; de skall ha möjlighet att dela upp sina inkomster. Vi menar därför att man här bör införa rätt till s.k. makelön, vilket innebär att den ena maken skall kunna erhålla en lön som motsvarar vad som är brukligt för ett sådant arbete som vederbörande utför. Med vår höga, progressiva skatt betyder det mycket i pengar för dessa människor, som nu helt orättvist blir föremål för mycket högre skatter enbart därför att de genom sitt arbete gemensamt sköter någon form av rörelse. Även när det gäller beskattningen av folkpensionärerna har vi ett lagstiftningsförslag. Vi menar att folkpensionen som sådan skall vara skattefri. Vi föreslår att alla folkpensionärer får rätt till ett grundavdrag som alltid motsvarar den utgående folkpensionen, som därigenom blir fri från skatt. Detta skulle i betydande utsträckning medföra att folkpensionärerna kunde åta sig den sysselsättning som de anser sig orka med. När det gäller direktiven till skatteutredningen föreslår vi att denna med förtur skall lägga fram förslag om beskattningen av barnfamiljerna samt om marginalskatterna, så att beslut kan fattas så snart som möjligt och helst under innevarande års höstriksdag. Om våra förslag när det gäller indexreglering, folkpension och faktiskt sambeskattade skulle falla, kommer vi att i andra hand rösta för mittenpartiernas reservationer utan att fördenskull instämma i alla motiveringarna. Några principiella motsättningar föreligger nämligen inte mellan mittenpartierna och moderata samlingspartiet på denna punkt. Aldrig tidigare har väl riksdagen fått vara med om en sådan behandlingsform som förekommit när det gäller dagens huvudfråga. Jag kan inte erinra mig att vi under alla de år som jag har tillhört bevillningsutskottet och nu skatteutskottet — i över 20 års tid — haft att behandla något ärende där ett så knapphändigt material stått till utskottets förfogande. Här lägger regeringen fram en proposition som innebär en skatteökning med ytterligare 500 miljoner.

Förslagen från regeringen har nu för tiden tydligen inte formen av propositioner utan av kommunikéer. Efter ett påpekande i Svenska Dagbladet att konstitutionella hinder föreligger för socialdemokraterna att ta ett sådant initiativ — vid införandet av utskottens initiativrätt angavs nämligen i förarbetena till bestämmelserna att fullständig enighet skulle eftersträvas innan ett sådant instrument kom till användning — har man sedan tydligen backat ur. Man tvingades alltså överge den linjen också. Regeringspartiets ledamöter har nu i stället på basis av den kommunistiska motionen föreslagit en fördubbling av löneskatten. Vi har i dag från denna talarstol fått höra att det skulle ha funnits möjligheter till diskussioner om förslagen. Jag vill mot detta invända att det inte har höjts ett finger för att åstadkomma någonting sådant. Från det socialdemokratiska partiet har man tvärtom tydligt visat att man, i och med att man lämnat sin kommuniké och i och med att kommunisterna väckt sin motion om en höjning av arbetsgivaravgiften, ansett sig ha skapat det parlamentariska underlag som är nödvändigt för att genomdriva propositionen. Då fanns det ju inte mycket mer att resonera om. Utskottet har emellertid icke haft att tillgå några som helst utredningar av verkningarna av det beslut som riksdagen nu går att fatta. Det är dock beklämmande att utskottet kan föreslå en så ingripande åtgärd i vår arbetsmarknad som att lägga en avgift på icke mindre än 2 000 miljoner kronor på arbetet utan att inhämta några uppgifter om dess verkningar på sysselsättningen och på våra konkurrensförhållanden till omvärlden. Många människor ute på verkstadsgolven undrar i dag vad det är som berättigar regeringen till att ta ut en sådan här stor avgift just på deras eget arbete. Hur mycket man än i de fackliga organisationerna genom teoretiska utläggningar försöker förklara detta kommer det nog att bli ganska svårt att lära människorna ute i fabrikerna att detta var en åtgärd i rätt tid. Denna åtgärd att välja arbetslösheten framför ett parlamentariskt nederlag visar hur svag vår regering egentligen i dag är. Men svagheten framstår i ännu tydligare grad, när den sedan icke vågar stå för sina handlingar utan försöker lägga ansvaret för beslutet på den borgerliga oppositionen. Det är förklarligt att oppositionen säger nej till det förslag som nu lagts, då det särskilt i dagens läge med en så stor arbetslöshet är den mest olämpliga tid som tänkas kan för att beskatta själva arbetet som sådant. Vad man åstadkommer genom denna åtgärd är att produktionen förlägges utanför landets gränser och hindrar svenskar att utföra denna produktion. Det är naturligt att mycket arbete efter detta kommer att förläggas till andra länder, där produktionskostnaderna är lägre. Exporten kommer att försvåras, och importen kommer att öka. Sysselsättningen kommer att minska, då särskilt många näringsgrenar som i dag har det svårt kommer att få det ännu värre. Man undrar vad det finns för förnuft när man i vissa sammanhang föreslår t.ex. ett visst antal miljoner kronor till att hjälpa upp dessa näringars möjligheter att uppträda ute på exportmarknaden och så i nästa andedrag inför en ny beskattningsform som kanske är 6 å 8 gånger så stor som det belopp man helt nyligen beviljat. I stor utsträckning kommer säkerligen detta också att gå ut över tjänstemännen, eftersom rationaliseringar, besparingar och indragningar kan förväntas på grund av beslutet. Vi som var med när varuskatten infördes i slutet av 1950-talet erinrar oss i dag hur indignerad regeringen var när vi sade att den då föreslagna skatten på 3 procent inom några år kanske kunde vara uppe i 10 procent. Man betraktade detta såsom en skräckagitation. Nu har vi ett förslag om att denna skatt skall vara icke mindre än 20 procent. Efter att ha låtit den direkta skatten stiga till, som jag redan sagt, belopp som icke finner någon motsvarighet på annat håll ute i världen, har man nu även uttömt den möjlighet som finns att höja de indirekta skatterna. Men den skattehungriga regeringen finner snart nya utvägar att ta hand om folkets inkomster. Nu har man funnit på löneskatten, en ny inkomstkälla för staten. Där började man med 1 procent, därefter dubblade man till 2 procent och nu är man inne på att återigen dubbla, nämligen till 4 procent. När är denna skatt uppe i 10 procent? Kan socialdemokraterna kanske i dag svara på den frågan? Begriper man inte att folk kommer att säga nej till en sådan utarmning av vår konkurrensförmåga? En sak är självklar: Den socialdemokratiska skattepolitiken är minst av allt resursskapande, och den är inte heller till någon som helst förmån för en ökad tillväxt, som är nödvändig för att vi skall kunna förbättra förhållandena i vårt land. Herr talman!